Herr talman! Birger Rosqvist säger att det har varit och är en lång vinter när det gäller varvsnäringen och sjöfartsnäringen. Det är naturligtvis riktigt. Det är bl.a. därför som man på Uddevallavarvet har försökt att nå ut till olika marknader. Det är klart att man alltid kan diskutera olika länder och kunder osv., men nu är det på det viset att vi lever i en värld där vi, för att kunna fungera, måste kunna sälja och köpa på olika håll och kanter. Således har man här sett en möjlighet att överleva för alla de människor som är beroende av varvsnäringen i Uddevalla. Jag tror att också Birger Rosqvist förstår den oro som man känner inför den typ av frågor som Birger Rosqvist här har berört.

Herr talman!

Det var rätt så naturligt att i det skedet färdigbehandla Uddevallavarvet. När det sedan gäller en annan sak som Birger Rosqvist pekar på — nämligen en del svenska varvs överläggningar med anledning av ordern till Mogambique — så var handlingarna i det fallet inte färdiga vid det tilfälle då Uddevallavarvets framställan behandlades. Jag tycker att det finns anledning att understryka detta återigen, så att inte någon oklarhet behöver uppkomma på den här punkten. Det är ett par andra frågor som jag också vill lämna synpunkter på. När diskussionerna kring J.P. Röed pågick som allra intensivast i massmedia framkom uppgifter om att blockader övervägdes mot Röed, och det fanns tankar om att blockad övervägdes också mot rederiet Zenits fartygsinnehav. Om de här uppgifterna i massmedia hade någon substans när det gäller de organisationer som övervägde åtgärderna, har det i varje fall inte underlättat möjligheterna att få till stånd en lösning på problemen kring Röed. Därmed vill jag fästa uppmärksamheten på vilket oerhört känsligt område man befinner sig på när ett företag har kommit in i en sådan här situation och försöker manövrera med frågan för att rädda sina fordringar. Birger Rosqvist undrar också om det finns förutsättningar för de svenska rederierna att få delta i diskussionen om de här fartygen. På det kan jag inte ge något annat besked än att det bästa sättet för de svenska rederierna att få sina intressen bevakade är att vända sig till Svenska Varv och Uddevallavarvet för att föra diskussionerna. Det har kommit till min kännedom att sådana diskussioner har förekommit. Jag har ingen uppgift om på vilket sätt diskussionerna avslutades. Men det bästa besked jag kan ge i frågan torde vara att de svenska rederier som har intresse av att fortsätta diskussionen vänder sig direkt till Svenska Varv eller Uddevallavarvet.

Herr talman! Det börjar snart bli dags att avsluta den här debatten, men jag vill bara göra ett par klarlägganden. När det gäller uttalandena i massmedia om blockader mot fartygen, har jag ingen befogenhet att tala å de fackliga organisationernas vägnar. Jag vet ändå att Svenska sjöfolksförbundet, som har nära kontakter med Internationella transportarbetarfederationen, tidigare har konstaterat att det funnits tillfällen när fartyg tillhörande J.P. Röed har belagts med blockad, därför att man inte fullgjort sina skyldigheter enligt avtal mot besättningen. Det var väl mot den bakgrunden som det började talas om blockader. Om det sedan förstorades i massmedia eller inte kan jag inte säga, men rederiet i fråga hade varit inblandat i sådana sammanhang. Det var därför som man upplyste om att det hade förekommit. Nu kommer jag åter in på min andra fråga, alltså den som ursprungligen var ställd till utrikesministern om u-landspengar på 125 miljoner. Statsrådet Carlsson säger, och han kan ha rätt, att Uddevallavarvet var först med sin begäran. Det vill jag inte protestera emot. Men skillnaden är väl att de andra varven som arbetade med detta utgick från de intentioner som uttalats här i riksdagen och i propositioner. För det första skulle ju beställningarna läggas ut på mindre och medelstora varv. För det andra skulle det gälla länder med vilka vi har utvecklingsavtal, alltså länder som finns upptagna inom vår biståndsram. Mogambique är ett sådant land. Det tar betydligt längre tid att föra förhandlingar med en nation av det slaget, som är under uppbyggnad och där den administrativa apparaten fungerar dåligt, än att föra förhandlingar med slipade norska redare, som har dotterbolag i andra länder och med vilka man ganska snabbt kan komma fram till en överenskommelse. De varv jag nämnt hade diskuterat med mogambikierna under mer än ett år innan de var framme vid målsnöret. Det rörde sig bara om någon eller några veckor innan det var klart, men i upploppet blev de slagna av Uddevallavarvet. Jag kan inte underlåta att säga att jag tyckte att de här varven följde spelets regler, såsom de hade uttalats av denna kammare, på ett bättre sätt än vad man gjorde från den andra sidan, och det var kanske därför de blev distanserade i spurten.

Herr talman! Anslaget har funnits sedan 1978, och jag tror mig veta att olika uppslag när det gäller utnyttjandet har förekommit genom åren. När så ett varv presenterar ett konkret förslag och konkreta handlingar, som ett ställningstagande kan bygga på, och regeringen behandlar denna framställan, då får vi kritik av Birger Rosqvist för att vi har tagit ställning. Det är naturligtvis svårt att avväga hur länge man skall avvakta, men anslaget har ändå funnits sedan 1978, och när det mot slutet av 1982 presenteras ett konkret förslag som man kan bygga ett ställningstagande på är det naturligt att regeringen tar ställning till detta. Det har sedan presenterats andra förslag, som inte har varit fullgångna, och jag kan förstå Birger Rosqvists reaktion, men han måste också förstå regeringen. Man kan inte kritisera regeringen för att anslaget inte har utnyttjats och sedan, när anslaget tas i anspråk, säga att också det är fel. Då blir det svårt att få det hela att gå ihop.
Herr talman! Det är detta slag av samarbete som vi bedriver. att begränsa valfångsten

Herr talman! Margaretha af Ugglas har frågat vilka åtgärder som jag anser är möjliga att vidta i syfte att understödja FN:s miljövårdskonferens och FN:s generalförsamlings rekommendation och IWC:s beslut om humanare och begränsad valfångst. att begränsa valfångsten Vidare har Margaretha af Ugglas frågat om regeringen avser att inom ramen för det nordiska samarbetet eller på annat sätt konsultera Norges och Islands regeringar för att söka åstadkomma lojalitet från dessa länders sida när det gäller att följa internationella rekommendationer i syfte att rädda valarna från utrotning. Sverige har alltsedan FN-konferensen om den mänskliga miljön år 1972 i Stockholm bl.a. inom FN:s miljöprogram aktivt arbetat för ett utökat skydd för de olika valarterna. De vetenskapliga undersökningar som utförts under 1970-talet för att öka kunskapen om de olika valbeståndens tillstånd och eventuella avkastning har snarast ökat osäkerheten om möjligheten att fastställa fångstkvoter som inte långsiktigt äventyrar valarnas fortbestånd. Dessa var också motiven för att Sverige år 1979 återinträdde som medlem av den internationella valfångstkommissionen . Inom ramen för kommissionen har Sverige aktivt stött arbetet för att få till stånd ett totalförbud mot kommersiell valfångst. Detta arbete kröntes med framgång vid sommarens möte, då kommissionen beslöt om ett sådant förbud fr.o.m. fångstsäsongen 1985/86. Jag beklagar att en rad av de valfångande länderna ansett sig vara tvungna att reservera sig mot kommissionens beslut. De har därmed ställt sig utanför det totalstopp för valfångsten som en bred internationell opinion kräver. Från svensk sida kommer vi även fortsättningsvis att arbeta aktivt inom FN:s miljöprogram och inom valfångstkommissionen samt genom bilaterala kontakter för att ytterligare stärka argumenten för ett utökat skydd för valarna med syfte att rädda valstammarna från utrotning.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag tycker dock att slutklämmen om vad Sverige kan göra är något oprecis och svävande. Det får inte vara så att den här frågan sjunker undan därför att den inte är opportun. Grannsämja måste tåla tal om allvarliga och svåra ting också. Jag är något orolig för att jordbruksministern är pessimistisk rörande våra möjligheter att få gehör i Oslo och Reykjavik. Min fråga måste då bli: Har Sverige möjligheter att ta initiativ till en internationell aktion med flera länder? En sådan aktion skulle ha större möjligheter att få gehör för sina synpunkter. Det är faktiskt något av en tragedi för världssamfundet när valarna — de högst utvecklade av de i haven existerande livsformerna — hotas av förintelse på grund av hänsynslöst fiske av ett fåtal nationer. De här nationerna ställer sig därmed också utanför det som internationella organ har beslutat. Såvitt jag förstår är också fångstmetoderna sådana att mycket allvarlig kritik kan riktas mot dem från djurplågerisynpunkt. Min fråga till jordbruksministern med anledning av hans svar till mig är således: Kan Sverige, vid sidan av bilaterala framstötar i Oslo och Reykjavik, ta initiativ till en internationell aktion av omfång och styrka?
Herr talman! Det är det arbete som läggs ner inom valfångstkommissionen som jag upplever är det starkaste påtryckningsmedel som vi kan uppnå i det här sammanhanget. Vid det senaste konventionsmötet tog man ställning på ett sätt som innebär att en majoritet av länderna — 27 länder mot 7, tror jag att det var — beslöt sig för att förorda detta moratorium och för att fram till 1985-1986 åstadkomma detta förbud. Inom ramen för valfångstkommissionens arbete kommer vi att arbeta aktivt på samma sätt som hitintills. Det är de möjligheter vi har, och det är de möjligheter vi har utnyttjat. Jag vill också understryka att såväl den norska som den isländska regeringen är starkt medveten om den ståndpunkt som Sverige i det här sammanhanget intar, och om det arbete som Sverige lägger ner.
Herr talman! Men problemet är att ett antal nationer, däribland två av våra grannländer, valt att nonchalera valfångstkommissionens beslut och fortsätter med sin valfångst. Då måste frågan för det internationella samfundet trots allt bli: Vad kan vi göra för att förmå dessa regeringar att ändra ståndpunkt? Då måste det till påtryckningar och andra medel. Jag ser ingen annan väg. Det är där som Sverige måste vara en av de pådrivande. Vi har möjligheter till det som nära grannar. Eftersom jordbruksministern inte berörde det i sitt svar till mig, vill jag nämna Nordiska rådet och det nordiska samarbetet.
Herr talman! Jag vill än en gång understryka att vi måste arbeta inom ramen för de internationella organen. Också FN:s miljöprogram har intagit den ståndpunkten. Det är den väg som står till buds. Problemet är att vi aldrig kan tvinga ett enskilt land att överge den ståndpunkt som det intar och att underordna sig de dispositioner som här förordas av internationella organ. Därför har vi inga andra medel att tillgripa än dem som vi hittills har utnyttjat och som jag här har räknat upp. Vi har använt oss av alla de möjligheter som Margaretha af Ugglas nu ifrågasätter om vi inte ytterligare skulle kunna använda. Det är de vägar som vi får gå i fortsättningen och det är de som vi hittills har utnyttjat. Vi kan aldrig tvinga ett enskilt land att underordna sig internationella rekommendationer.
Herr talman! Vad jag syftar på är att det finns många likasinnade stater där det finns en stark opinion i denna fråga. Sverige borde ha möjligheter att i samarbete med dessa länder med större effektivitet utöva påtryckningar.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag är beredd medverka till att vagnslasttrafiken vid järnvägsstationerna i Fågelsta, Linghem och Rimforsa, som SJ vill lägga ned den 29 maj 1983, bibehålls efter detta datum. SJ har fattat preliminära beslut att lägga ned vagnslasttrafiken vid de nämnda stationerna och enligt gällande handläggningsordning, som fastställts av regeringen, erinrat berörda kommuner om att de kan begära regeringens prövning av SJ:s beslut. Kommunerna har begärt sådan prövning. Inom kommunikationsdepartementet bereder vi f. n. en rad dylika s.k. stationsärenden, däribland framställningarna rörande Fågelsta, Ling hem och Rimforsa. Beträffande dessa stationer har kommunerna i dagarna fått ta del av inkomna remissyttranden för att lämna synpunkter på dessa. Jag är i avvaktan på slutberedningen inte beredd att göra närmare uttalanden i ärendena.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Förhistorien till min fråga är att SJ i slutet av år 1980 aktualiserade frågan om att lägga ner vagnslasttrafiken vid stationerna Linghem, Fågelsta och Rimforsa i Östergötland. Den 27 februari 1981 sade länsstyrelsen klart ifrån att man inte ville ha någon nedläggning av denna godstrafik. Den 18 juni 1981 beslöt regeringen att vagnslasttrafiken vid Fågelsta skulle bibehållas t. v., medan trafiken vid Rimforsa och Linghem skulle bibehållas i varje fall ytterligare ett år. Trots detta tar SJ hösten 1982 upp frågan igen och meddelar att man vill lägga ner godstrafiken vid alla tre berörda stationer den 29 maj 1983. Detta måste vara helt fel. Trots sämre konjunkturer har trafiken utvecklats positivt vid både Fågelsta och Linghem. Vid Fågelsta har antalet lossade och lastade vagnar ökat från 30 stycken 1978 82, och för Linghem är siffrorna 12 resp. 44. Som synes har antalet vagnar vid Linghem nästan fyrdubblats, och nya industriområden kommer till i denna del av Linköpings kommun. SJ får inte försvåra denna utveckling och tvinga ut bl.a. spannmålstransporterna på vägarna i stället. Till de positiva siffrorna för Fågelsta kommer de regionalpolitiska aspekterna. Motala kommun har drabbats av svåra industrikriser. Länsmyndigheter, kommun och stat har tillsammans arbetat för att vända utvecklingen, bl.a. genom att satsa på flera småföretag. Ett positivt resultat av detta arbete kan nu skönjas, och det företag som är mest beroende av vagnslasttrafiken vid Fågelsta planerar f. n. en nyinvestering på 5 miljoner. En nerläggning av denna trafik är därför helt oacceptabel. Rimforsa uppvisar visserligen inte några positiva siffror i dagens läge, men Kinda kommun är en av de två kommuner som i flera år prioriterats av länsmyndigheterna när det gäller regionalpolitiska insatser. Kommunen har nu byggt ett nytt industrihotell och planerar ett nytt industriområde. Regeringen bör avvakta resultatet av dessa satsningar innan man bestämmer sig för att avveckla vagnslasttrafiken vid Rimforsa station.

Det är min förhoppning att regeringen inser allt detta och avslår SJ:s ansökan.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig vilken SJ:s ekonomiska målsättning för framtiden bör vara, när jag anser att det är möjligt för SJ att förränta det statliga kapitalet och vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att tillsammans med SJ uppnå de mål som slogs fast i strukturplanen 1980. Den här interpellationen ger mig tillfälle att här i kammaren redan nu kommentera regeringens förslag i årets nyligen avlämnade budgetproposition. Regeringens förslag syftar nämligen till att få en ökad kontroll över ekonomin inom järnvägsområdet och innehåller bl.a. en finansiell rekonstruktion av statens järnvägar. Bakgrunden är precis den Per Stenmarck tar upp i sin interpellation, nämligen resultatutvecklingen vid SJ. Efter kraftiga försämringar de senaste åren pekar prognoserna mot en redovisad miljardförlust inom några få år om ingenting görs. Inte ens en utpräglat gynnsam konjunkturutveckling skulle kunna vända det hela till vinst på kortare sikt. I de resultatprognoser som gjorts har man redan tagit hänsyn till att rationaliseringstakten ökas genom kostnadsjakt och bättre marknadsföring samt till successiva höjningar av SJ:s taxor i enlighet med strukturplanens intentioner. Jag utgår från att SJ nu vidtar de åtgärder som det ankommer på företaget att göra inom ramen för sitt ansvarsområde. Efter att ha tagit del av SJ:s åtgärdsprogram är jag övertygad om att SJ har stora möjligheter att bli bättre och effektivare. Ambitionsnivån bland de SJ-anställda att leva upp till de mål statsmakterna har ställt upp för företaget är i dag mycket hög. SJ bearbetar nu aktivt verksamhetsgren efter verksamhetsgren, bl.a. genom en förbättrad och mera aktiv marknadsföring på både personoch godssidan. Lågprissystemet kommer att utvecklas och servicen till resenärerna att förbättras bl.a. genom bättre tågföring och en bättre anpassning av persontrafiken till resebehoven. Stora ansträngningar görs också för att öka marknadsandelarna i godstrafiken. Vidare delegeras beslutsfattandet i organisationen så långt som möjligt. Ökad uppmärksamhet skall också ägnas åt lönsamhetsbedömningar av investeringarna. Med en miljardförlust i sikte trots SJ:s ansträngningar har det varit naturligt för mig att se över de regler och målsättningar som statsmakterna ställt upp för SJ. Det gäller inte minst att klara ut vilka kostnader som beror dels på politiskt beslutade åtgärder, dels på affärsförvaltningens egna åtgärder. Det är inget tvivel om att statsmakterna ställer mycket höga krav på SJ. Det gäller trafikens omfattning, standarden på bannätet, servicenivån m.m. Målsättningen i det trafikpolitiska beslutet 1979 om en landsomfattande järnvägstrafik av god kvalitet lades emellertid fast utan någon närmare analys av trafikunderlag och marknad inom nätets olika delar. Målen för SJ:s verksamhet ställer bl.a. krav på stora investeringar, både i fasta anläggningar och i rullande materiel. Med undantag för det ersättningsberättigade nätet gäller fullt förräntningskrav på i princip alla sådana investeringar. Detta innebär att SJ till statsbudgeten måste betala in förutom räntor också avskrivningsmedel på investeringarnas återanskaffningsvärde. Med hänsyn till det ofta otillräckliga trafikunderlaget i vårt land har detta — med undantag för något enstaka år — visat sig vara omöjligt att klara av, åtminstone vad gäller investeringar i fasta anläggningar. Följden har blivit den situation vi nu har hamnat i, där SJ redovisar stora årliga underskott, som statsmakterna tvingas täcka i efterhand. En del av de investeringar som genomförts borde alltså vid investeringstillfällena aldrig ha omfattats av ett fullt företagsekonomiskt ansvar. Investeringarna har emellertid varit nödvändiga som ett led i den successiva, trafikpolitiskt bestämda, uppbyggnaden av ett omfattande och modernt järnvägsnät som skall utgöra stommen i transportsystemet på både personoch godstrafiksidan. SJ tappar alltjämt marknadsandelar. Risken finns att, om inget görs, situationen ytterligare försämras som en följd av kravet att SJ:s intäkter skall täcka även sådana kostnader som inte är företagsekonomiskt motiverade. Detta skulle enligt min mening strida mot de järnvägspolitiska besluten. Slutsatsen av det här blir att vi i fortsättningen bättre måste skilja på vad som är SJ:s ansvar som affärsföretag och vilka åtgärder som vidtas av trafikpolitiska och samhällsekonomiska skäl. Det är således inte alls fråga om att, som framskymtat i massmedia, dela upp SJ i ett lönsamt och ett olönsamt företag. Det vore högst olyckligt. I stället skall hela företaget hållas ihop med ett gemensamt effektivitetsansvar, som inte minst gäller de samhällsköpta tjänsterna. En rad åtgärder föreslås för att öka denna effektivitet. Vad det gäller är att klara ut och noggrant precisera de uppgifter för vilka SJ skall ha fullt företagsekonomiskt ansvar. Kostnaderna för den resterande delen av verksamheten, som är nödvändig för att SJ skall kunna leva upp till de allmänna trafikpolitiska målen om en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar, måste helt eller delvis betalas direkt över statsbudgeten. Det är alltså nödvändigt att SJ får delvis nya förutsättningar att arbeta efter.

Genom den här rekonstruktionen uppnås en ökad samstämmighet mellan de allmänna mål som lagts fast av statsmakterna beträffande SJ-verksamhetens omfattning och standard och målen beträffande SJ:s ekonomi. Det är alltså inte de ekonomiska målen i sig som ändras, Per Stenmarck, bara ett klarläggande av för vilken verksamhetsvolym dessa mål skall gälla. Jag vill understryka att det inte är fråga om någon subventionering av SJ:s affärsverksamhet. Vad det gäller är att samhället nu tar sitt rättmätiga ansvar för sådana åtgärder som är fastlagda i trafikpolitiska beslut men som inte ger företagsekonomisk lönsamhet för SJ och därför inte skall belasta SJ:s resultaträkning. Någon merbelastning av budgeten jämfört med i dag är inte aktuell. Det är regeringens målsättning att så långt möjligt komma bort från alla sådana subventioner som direkt inverkar på konkurrensen mellan olika transportmedel. Ett ytterligare förslag i budgetpropositionen är därför en successiv avveckling av ersättningen till SJ för den särskilda lågprissatsningen i persontrafiken — en ersättning som direkt påverkar konkurrensen gentemot flyget. Jag tror nämligen att SJ genom att utveckla lågprissystemet och sin service mycket väl kan konkurrera med både flyget och personbilarna utan att behöva särskilt stöd för detta. Huvudsyftet med den finansiella rekonstruktionen av SJ är att ge företaget en reell chans att klara de ekonomiska mål som statsmakterna ställer upp. Vi måste komma bort från dagens system, där statsmakterna i efterhand beviljar medel för underskottstäckning — f. n. handlar det om belopp i storleksordningen en halv miljard kronor. När SJ med de nya reglerna kommer att ha möjlighet att uppnå de ekonomiska målen blir i hög grad beroende på konjunkturutvecklingen och på hur SJ lyckas med rationaliseringar, marknadsföring och andra offensiva satsningar. SJ kan sannolikt även med den nya ordningen komma att uppvisa förlust under de närmaste åren. Men de mål som statsmakterna nu ställer upp utgår från en normalsituation och är enligt min mening realistiska. Jag är övertygad om att detta kommer att upplevas som en god grund för de SJ-anställda i deras arbete med att utveckla SJ till ett modernt och effektivt affärsföretag. Det behövs utan tvivel en stor portion nytänkande inom SJ på alla nivåer. SJ har — och där har Per Stenmarck helt rätt — mycket att lära av företag som SAS när det gäller marknadsföring och satsning på produkter som passar olika människors resebehov. Jag tror att man kan vänta goda resultat av den miska målsättning miska målsättning satsning på att göra SJ till ett modernare trafikföretag som nu har inletts. Det gäller inte bara persontrafiken utan i lika hög grad godstrafiken. Genom den föreslagna finansiella rekonstruktionen av statens järnvägar anser jag att ägaren-staten ger SJ förutsättningar att svara upp mot statsmakternas målsättningar och att utvecklas till ett konkurrenskraftigt affärsföretag. Bollen ligger nu hos SJ.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det utförliga svaret på min interpellation. Det är en skrämmande ekonomisk utveckling som statens järnvägar har genomgått under ett drygt decennium. Det ena årets förlust har avlöst det andras, och den enda skillnaden är att förlusterna, med något enstaka undantag, hela tiden blivit allt större. Endast en enda gång sedan 1970-talets början har SJ lyckats uppnå förräntningskravet. SJ:s verksamhet kan sägas baseras på två beslut fattade av riksdagen: det trafikpolitiska beslutet från 1979 och strukturplanen från 1980. Genom den senare garanterades SJ en investeringsökning på 5 26 per år under vart och ett av de därpå följande fem åren. SJ har därmed ansetts kunna möta de krav som 1980 och 1990-talen för med sig. Det beslut som riksdagen tog 1980 innebar också ett krav på att SJ skulle uppnå lönsamhet senast budgetåret 1983/84. Detta ansågs kunna ske därför att strukturplanen ställde krav på SJ att rationalisera sin verksamhet och att därmed också kunna öka sina marknadsandelar. Tidigare resultatprognoser pekade på att SJ skulle lyckas uppfylla den ekonomiska målsättningen. Hela tiden har man emellertid talat om nödvändigheten av en låg löneoch prisutveckling samt att konjunkturen påtagligt skulle förbättras. Så har dess värre inte skett. Under samma tidsperiod som SJ:s förluster kontinuerligt ökat har man också uppburit allt större stöd till det s.k. ersättningsberättigade bannätet. Detta gör att samhällets egentliga kostnader för järnvägsverksamhet är betydligt större. Tvärtemot strukturplanen tyder nu allt på att SJ:s förluster kommer att fortsätta att växa, om inget radikalt görs med det snaraste. SJ:s egen prognos för det innevarande budgetåret tyder på en förlust på mellan 541 och 721 milj.kr. För nästkommande budgetår beräknar man förlusten till mellan 384 och 714 miljoner. Konsultföretaget McKinsey, som för SJ:s räkning undersökt möjligheterna att förbättra lönsamheten, tror att underskottet blir ännu större. Det totala resultatet kan för nästkommande budgetår komma att uppvisa ett minus på över 1 miljard kronor. McKinseys beräkningsgrunder är emellertid annorlunda än SJ:s. Budgetpropositionen och kommunikationsministerns svar innehåller en rad förslag beträffande SJ. Detta är i och för sig bra. Regeringen har så att säga ”tänkt till”. Många av åtgärderna kan säkert komma att verka i rätt riktning. Men samtidigt kan man ändå inte komma ifrån att en närmare granskning av förslaget visar att det främst består av skilda bokföringsmäs siga överföringar från ett konto till ett annat. Vad jag tycker främst saknas är vilka förändringar i 1979 års beslut som regeringen anser vara nödvändiga beträffande nätet, turtätheten, kravet att upprätthålla skilda tjänster på olika delar av nätet, osv. Därför skulle jag gärna vilja ha en närmare redogörelse för vilka åtgärder som regeringen här anser kommer att bli oundgängligen nödvändiga någon gång i framtiden. Dessutom saknas uppgifter om vilka möjligheter till nya offensiva satsningar som skall kunna göras för att erbjuda allmänheten och näringslivet nya tjänster till priser som täcker kostnader och förräntningskrav. Inte heller här tycker jag mig finna några direkta nyheter, vare sig i budgetpropositionen eller i interpellationssvaret. Även här vore det därför intressant att få höra statsrådets synpunkter. Det är, som jag ser det, nödvändigt att det samtidigt med nedskärningar i statskapitalet också sker en genomgripande rekonstruktion av hela SJ. Förlusterna måste bort — förr eller senare måste det ske. Vårt land har inte råd att årligen satsa kanske bortemot 2 miljarder kronor eller mer på SJ när statens budgetunderskott och utlandsupplåningen har fått den omfattning som de har i dag. Omstruktureringen bör ske parallellt med en nedskärning av statskapitalet. Det naturliga är att SJ, dess ägare och berörda trafikhuvudmän beslutar om vilken trafik SJ skall upprätthålla och om vem som skall bära eventuella förluster. Det är positivt att regeringen redovisar hur man avser att handlägga frågan om det ersättningsberättigade bannätet. Förslaget att skriva ned statskapitalet med 1 miljard kronor minskar SJ:s förräntningskrav med 120 milj.kr. Nedskrivningen av den s.k. uppskrivningsfonden förbättrar också SJ:s bokföringsmässiga resultat. Allt detta är naturligtvis väldigt bra, i varje fall för SJ. Men statsfinansiellt innebär förslaget att kostnaderna under det konto som bokföringsmässigt kallas konto D 2 kraftigt ökar med ca 600 milj.kr. Detta sker samtidigt som SJ:s strukturering enbart inleds på några få delområden. De föreslagna bokföringstransaktionerna bör vidtas först när omfattningen av omstruktureringen kan överblickas. Först då kan ägaren — dvs. staten — överblicka konsekvenserna t.ex. när det gäller ägarkapitalet. Därför bör inte någon nedskrivning ske förrän SJ har redovisat dels utfallet av förhandlingarna med länshuvudmännen beträffande det ersättningsberättigade nätet, dels vilka åtgärder man ämrfår vidta för att anpassa SJ:s övriga struktur till målet att uppnå kostnadstäckning och räntabilitet på statskapitalet. Därför vill jag fråga: Är kommunikationsministern beredd att åtminstone överväga en lösning som innebär att man uppskjuter delar av nedskrivningen tills dessa båda villkor har uppfyllts? Det som förmodligen alla konstaterar i dag är att SJ har en alldeles för stor kostym. Regeringen drar en slutsats av detta. Sy in kostymen, säger man — dvs. det gamla vanliga receptet. Frågan är om det i dag inte är dags att dra en annan slutsats. Låt oss medverka till att SJ får en ny kostym. Den gamla kommer ändå aldrig att passa. miska målsättning Låt mig allra sist bara få ställa ytterligare en fråga till kommunikationsministern: SJ:s förlust minskar med regeringens förslag — det är uppenbart —, men hur blir det med utvecklingen när det gäller de totala kostnaderna för järnvägstrafik i Sverige? Detta är egentligen det mest intressanta.

Herr talman! Per Stenmarck tar här upp frågan om SJ:s ekonomi. Inte minst därför att jag har varit verksam vid SJ i 40 år passar jag gärna på att anlägga några synpunkter på interpellantens resonemang. Under decennier har SJ försummats vad gäller investeringar. Alla som sysslar något med ekonomi vet att investeringar intimt hör samman med driftsekonomi. En undersökning visar att investeringarna i reella termer sjönk till hälften mellan 1968 och 1978. Ända sedan andra världskrigets slut har det satsats på bilismens expansion. Jag kan tillägga att den som under andra världskriget sysslade med transporter fick bekräftat att just SJ:s aktiviteter när det gällde transporter av virke var avgörande för att landets energipotential skulle klaras. Vi var ju avstängda från utlandet. Under den tiden slets SJ:s materiel verkligen ned. Det dröjde väldigt många år innan SJ började få möjligheter att kompensera nedslitningen av sitt kapital. En viss mindre förbättring har dock skett under ett par år. Men verkligheten är den att SJ i dag kör med 40 år gamla D-lok och att expresstågen har 45 år gamla personvagnar. Utvecklingen vid många viktiga bangårdar, inte minst här i centralregionen, släpar dessutom efter i fråga om teknisk utrustning. Jag tyckte jag hörde att Per Stenmarck bedömde utgångsläget för järnvägen som relativt bra, men jag bedömer det som dåligt inför 1980-talet då det gäller lok, fordon i övrigt och annan kapacitet. Men det gäller också personalsidan, där SJ nästan halverat personalstyrkan på trettiotalet år sedan 1951. Rekryteringen har stått stilla till 1979. Per Stenmarck talar om SAS lyckade affärer. Om detta finns säkert mycket att tillägga, men en sak är klar: SAS skulle säkert inte — och inte heller resenärerna — godta 40 år gamla DC 3-or i stället för dagens Jumbojet. Jag påstår inte att SJ:s brister helt beror på dålig utrustning, men alla som upplevt vinterproblemen har inte kunnat undgå att se ett klart samband mellan dålig materiel och driftstörningar. Det finns säkert brister och byråkrati, en tungrodd administrätion och toppstyrning som bidrar till dålig ekonomi, men jag har här velat betona den mångåriga politiska försummelse som utgörs av en dålig investeringspolitik. Låt mig också söka kommentera SJ:s försämrade resultat på ett mer rättvist sätt. När det går dåligt för Sverige, då går det dåligt också för SJ. När den svenska basindustrin — jag menar skogen, malmen och stålet, där frakterna traditionellt går på järnväg — har dåliga tider, då drabbas också SJ. malmtransporterna, som nästan har halverats sedan toppåret 1964. Enbart från 1981 till 1982 minskade malmtransporterna med 4 miljoner ton. Det var 90 92 av SJ:s totala minskning i godstransportvolym, som var 9 96, om jag inte minns fel. När det gäller persontrafiken har vinterproblemen, med störningar i tågens rättidighet osv., minskat SJ:s goodwill, men även de av riksdagen beslutade försämringarna av pensionärsoch studeranderabatterna har medfört en nedgång i trafiken. Här kan mant.o.m. skylla på den borgerliga sparivern, Per Stenmarck. Vad jag nu sagt innebär inte att jag är nöjd med SJ:s aktivitet för att öka försäljningen. Här finns mycket att göra då det gäller att förbättra anslutningar och samarbetet beträffande lokal och regional trafik. Det gäller inte minst bättre tågföring, fler och modernare vagnar, serveringsservice samt personal som kan lämna mer och personlig service, inte minst då det gäller barnen och de äldre liksom de handikappade. Däremot tror jag inte på idén om lyxbetonade tåg för affärsmän och ”fattigmanståg” för dem som betalar sin resa själv. I huvudsak samtycker jag till de åtgärder som föreslås i budgetpropositionen, som departementschefen här har relaterat och som innebär att man i viss mån attackerar de orimliga kraven på nuvärdesavskrivning och de orimliga förräntningskraven på SJ. Jag hoppas få återkomma till detta i en replikomgång. Huvudbekymret för Per Stenmarck tycks vara SJ:s underskott. Frågan är om det är möjligt att driva en samhällsfunktion som trafik enbart företagsekonomiskt. Vad kostart.ex. lokaloch regionaltrafiken samhället? Enbart i de tre storstäderna här i landet satsas det 2,5 miljarder per år på lokaltrafik. Jag har de exakta siffrorna här för den som vill höra dem. I Stockholm satsas det 1 861 219 000 kr., i Göteborg 382 960 000 och i Malmö 209 000 000 kr. Detta är tre av de stora kommunala enheterna, men alla tillsammans skulle säkert representera ytterligare någon miljard.

Herr talman! Per Stenmarck har i sin interpellation och också i sitt inlägg redogjort för den prekära situation som SJ befinner sig i liksom också för den bedömning vi alla har gjort, nämligen att om ingenting görs, är det alldeles uppenbart att de förluster hos SJ som skall täckas av samhället kommer att bli betydligt större än dem vi kan redovisa i dag. Detta är, Per Stenmarck, också skälet till att vi från regeringens sida har velat vidta vissa åtgärder för att förbättra SJ:s förutsättningar att bli ett lönsamt affärsföretag. Dessa förbättringar innebär först och främst att regeringen vill skära ner detstatskapital på vilket det finns förräntningskrav. Jag menar att detta är en åtgärd som man sannerligen inte kan skjuta på.

Som Per Stenmarck med stor sannolikhet har lagt märke till har vi på den här punkten sagt i budgetpropositionen att nedskärningarna inte skall gälla hela objekt, utan vi har gått in på sådana delar där man redan i dagens läge miska målsättning kan konstatera att förräntningskraven är orimliga. Detta ligger till grund för den bedömning vi har gjort av storleken på den nedskärning vi föreslår. När det sedan gäller redovisningsmetoderna uppfattade jag Per Stenmarck så, att han menade att det enbart handlade om bokföringstekniska åtgärder. Vi har fört samman de kostnader som samhället ansvarar för utifrån de trafikpolitiska beslut som har fattats — på grundval av dessa beslut har vi ju från samhällets sida ställt anspråk på och gjort beställningar hos SJ. Vi har gjort det därför att vi menar att man på det sättet får bättre möjligheter att följa utvecklingen liksom också får en bättre redovisning av de kostnader som man från samhällets sida satsar över budgeten. Man kan naturligtvis tycka att vi borde ha kunnat göra mer, att ytterligare förändringar borde ha gjorts, men som Per Stenmarck själv säger medger inte det statsfinansiella läget att vi gör hur stora penninginsatser som helst. Förutom de penninginsatser vi har gjort har vi också försökt ta ställning till hur — som Per Stenmarck uttryckte det — SJ:s kostym bör se ut. Som man kan konstatera har vi gjort vissa överföringar. Vi har minskat antalet banor på affärsbanenätet och överfört dem till det ersättningsberättigade nätet. Jag vill i det sammanhanget säga att jag tror att det är utomordentligt viktigt att vi skapar sådana förutsättningar för SJ att vi därmed ger dem som arbetar där möjlighet att känna att de har statsmakterna med sig i sin strävan att utveckla SJ till ett rationellt och fungerande företag. Som Sven Henricsson var inne på i sitt inlägg måste vi då också beakta nödvändigheten av att nu och i framtiden göra betydande investeringar för att förbättra vagnpark, lok osv. och för att skapa en bättre banstandard på sina håll. Jag är övertygad om att allt detta, tillsammans med den organisatoriska förändring som man successivt genomför inom SJ, innebär att vi nu har stora förutsättningar att medverka till att göra SJ till folkets järnväg.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att de åtgärder som regeringen föreslår verkligen är avsedda att förbättra för SJ. Jag förstår också att det känsliga budgetläge som vi har gör att det inte går att sätta in en väldig massa pengar för att komma till rätta med de här problemen. Men det finns trots allt ett tidigare beslut i strukturplanen om en S-procentig årlig investeringsökning. Att skriva ned statskapitalet och att på olika sätt stötta SJ kan naturligtvis i och för sig vara bra, men samtidigt med detta krävs det också, menar jag, att man ställer hårda krav på statens järnvägar. Det måste, som jag ser det, ske parallellt med att man genomför den första åtgärden. Kommunikationsministern talar i budgetpropositionen och i interpellationssvaret i ganska allmänna ordalag om att man skall öka rationaliseringsgraden och att man skall effektivisera. Men vad detta skall leda fram till säger han dess värre inte speciellt mycket om. Om inte regeringen vill medverka till den åtgärd som jag föreslog här, ställer jag frågan: Hur tänker regeringen följa upp att de åtgärder som nu vidtas verkligen får avsedd effekt i form av just rationaliseringar och nödvändig effektivisering? Här menar jag att regeringen verkligen har ett ansvar att fylla. Beträffande de totala kostnaderna för järnvägstrafik i Sverige, som jag också tog upp, tycker jag att statsrådet svävar en del på målet. Är det inte på det sättet att samhällets totala kostnader för järnvägsverksamhet efter det att de här förslagen har genomförts är åtminstone lika stora som de var tidigare? Jag utläser av en tabell att kontona D2 och D3 sammantaget med förändringarna när det gäller avskrivningen ökar med 753 milj.kr. Detta sker samtidigt som summan av förändringar av inleveranser och underskottstäckning minskar med just 753 milj.kr. — dvs. samhällets totala kostnader för järnvägsverksamhet blir precis lika stora som de var tidigare. Det är bara en omfördelning eller ett nollsummespel. Detta gäller enbart under förutsättning att budgeten verkligen håller; annars kommer kostnaderna att bli ännu högre än de har varit tidigare. Jag menar återigen att det faktiskt är huruvida den totala kostnaden för järnvägsverksamheten ökar eller inte som är det mest intressanta, inte om SJ går med en viss vinst eller en viss förlust. Jag vill påstå att det knappast kan vara avsikten att kostnaderna skall öka eller att SJ:s situation på något sätt skall försämras. Målsättningen måste trots allt vara att vi skall förbättra SJ:s lönsamhet. Jag tror inte, med all respekt för den goda vilja som både kommunikationsministern och säkert hela regeringen har, att det är den målsättningen man kommer att uppnå om man enbart följer det förslag som regeringen har lagt fram.

Herr talman! Per Stenmarck vill ha hårda krav på SJ. Jag undrar om inte SJ sedan länge har haft hårda krav på sig. Man skulle göra dels avskrivningar enligt plan, dels s.k. ackumulerade avskrivningar, som har att ta hänsyn till inflationen. Det gäller att basera de ackumulerade avskrivningarna på skillnaden mellan nuvärde och anskaffningsvärde, dvs. vad det på sin tid kostade att anskaffa de olika kapitalsakerna. Den här ordningen då det gäller kostnadsansvaret har tvingat SJ till mångmiljonavskrivningar för sådan utrustning som SJ måste ha för att samhällets krav på transportkvalitet och säkerhet skall uppfyllas, för att man helt enkelt skall följa med tiden, som det heter. Sådana avskrivningar måste betecknas som inte riktiga ens när det gäller att ha ett företagsekonomiskt betraktelsesätt på företaget. Jag tycker att det är bra att departementschefen har uppmärksammat detta och föreslår att SJ:s del av statskapitalet skall skrivas ned med 1 miljard. Nu ärinte detta i och för sig något nytt, genialiskt drag. Den här åtgärden vidtogs på sitt sätt redan 1971, då regeringen också förde bort 1 miljard från SJ:s fond. Man insåg redan då det orimliga i att SJ skulle få räkna med värde på gamla ånglokstallar, gamla krokiga järnvägssträckningar som behöver rätas ut, upplag av gamla sliprar osv. Avkastningen på sådant gammalt kapital har ingenting att göra med SJ:s nuvarande drift. Enligt min mening bör man bara ställa krav på SJ vad gäller förräntning av vad jag skulle vilja kalla det levande kapitalet. Hela den här frågan, herr talman, borde bli föremål för en total miska målsättning granskning och översyn. Jag tycker att det som föreslås i budgetpropositionen visserligen är ett steg på vägen men har karaktären av halvmesyr och improvisation. Vi måste få en totalanalys av situationen på just den här sidan. På grund av de orimliga krav på statens järnvägar som jag refererat har SJ fått framstå som ett dåligt statligt förlustbolag. Och naturligtvis, inte minst av ideologiska skäl, har de borgerliga attackerat SJ — ett företag som ju skall representera någon form av allmänägande. Därför ifrågasätts företaget av en ideologi som hela tiden höjer det privata ägandet till skyarna. Det här företaget har en ambitiös personal och en ambitiös målsättning. Jag tror att vi skall lära oss att värdera det på ett riktigt sätt. Jag skall inte orda mer om detta, för det blir säkert flera tillfällen till det när vi får upp de olika betänkandena till behandling. Jag skulle ändå vilja göra ett tillägg. Biltrafiken, som ju närmast är en konkurrent till SJ på landsidan, behöver inte betala några nyvärdesavskrivningar eller förräntningar på nedlagt kapital i den infrastruktur som vägarna representerar. Här är det faktiskt en ojämlik behandling — det är det minsta man kan säga. Nog finns det skäl att överväga huruvida inte infrastrukturen borde vara ett totalt samhälleligt åtagande.

Herr talman! En diskussion som omspänner ett så här vitt fält skulle man naturligtvis kunna föra ganska länge, men jag skall inskränka mig till några randanmärkningar i sammanhanget.

Det finns inget företag som kan driva en sådan politik utan att det medför stora ekonomiska störningar och problem som är svåra att övervinna. Det är detta som har skett med SJ. Kan man med bokföringstransaktioner förändra någonting till det bättre? Naturligtvis inte. Vad det handlar om är att få fart på marknadsföringen, som det har talats om så mycket, på SJ. | Kommunikationsministern framhåller vidare i sitt interpellationssvar att ansträ gningar görs för att SJ skall få ökad marknadsandel beträffande godstrafiken. Naturligtvis skulle man vilja få några exempel på hur det ter sig och vilka reella antaganden man kan göra i det sammanhanget. Det är detta det handlar om — sedan må man ha vilken uppfattning man vill om kollektivtrafik och om SJ:s verksamhet kontra annan trafikverksamhet. Det måste till en modern effektiv marknadsföring för att ta upp den konkurrens som man måste ta upp för att öka effektiviteten. I budgetpropositionen, som kommunikationsministern i sitt svar hänvisar till, anser man sig lösa en del av de här problemen genom att dels plocka bort 1 miljard som SJ inte skall behöva förränta när det gäller statskapitalet, dels överföra ett antal banor till E-nätet. På det sättet har man i en handvändning ansett sig förbättra SJ:s ekonomiska situation med flera hundra miljoner kronor per år. Tänk om det vore så enkelt. Jag kan för min del ställa upp på förslaget att ta bort 1 miljard från SJ:s förräntningspliktiga statskapital — det ligger en deli att en del av de politiska beslut som varit vägledande inte kan sägas höra hemma under det som SJ skall svara för rent företagsekonomiskt. Att bara helt enkelt flytta över ett antal banor från affärsbanenätet till det ersättningsberättigade nätet är däremot ett steg som man verkligen kan diskutera. Man kapar helt enkelt bara bort en del av förlusten och konstaterar att SJ har ett bra ekonomiskt läge. Det är att göra det enkelt. Nästa steg blir nämligen en diskussion om E-nätets storlek. Den förs av och till, och här i riksdagen bestämmer man för varje år hur stort E-nätet skall vara genom att man betalar den nota som SJ presenterar för utförda tjänster. Jag vet lika bra som de flesta att det blir diskussion varje gång nedläggningen av en bana är föremål för prövning. Och det är begripligt — den fyller en samhällsfunktion just i den bygd där den drar fram.

Då är förutsättningarna att nå ett rimligt resultat såvitt jag kan begripa de största möjliga. Det här är oerhört känsligt, och jag begriper lika väl som många andra att någonting i vissa fall måste göras, men det finns anledning att gå försiktigt fram när det gäller nedläggningsprövningen. Det gäller ett betalningsansvar som skall fördelas på ett rimligt sätt, men det handlar också om en förhandlingsgång som inte får äventyras genom att man ser alltför statiskt-centralistiskt på det här.

Herr talman! Det är klart att också jag är på det klara med att man inte löser SJ:s problem med redovisningseller bokföringstekniska åtgärder. Vad vi har syftat till är att skapa en reell möjlighet för SJ att ta sig an den uppgift man har. Den situation man nu befinner sig i — och som man kan fortsätta att befinna sig i om ingenting görs på den ekonomiska sidan — ger sannerligen inte SJ:s anställda råg i ryggen, om jag så får uttrycka det. Den visar inte att man tror på deras möjligheter och förutsättningar att klara SJ. Det är självklart att en förutsättning är att SJ lyckas i sina rationaliseringssträvanden. Regeringen följer successivt och kontinuerligt vad SJ gör för att klara den uppgift som företaget har förelagts. Organisationen för marknadsföring har helt nyligen trätt i funktion. Eftersom SJ har lagt ned stort arbete på att bygga upp en marknadsföringsorganisation tycker jag nog att det är rimligt att SJ får tid på sig att få den att fungera. Om man skall lyckas när det gäller kostnadsutveckling beror naturligtvis på — detta var Claes Elmstedt inne på — i vilken utsträckning de regionala huvudmännen väljer att behålla trafiken på de mest trafiksvaga banorna. I propositionen föreslås en handiläggningsordning, och vi skall väl i och för sig inte föregripa den utskottsoch riksdagsbehandling som propositionen kommer att bli föremål för. Det förslag till handläggningsordning som här finns tror jag ger huvudmännen möjlighet att på ett realistiskt sätt ta upp diskussioner för den händelse man vill ha kvar järnvägen för sin lokala eller regionala trafik. På ett område har vi anledning att vara uppmärksamma. Det gäller de av samhället subventionerade lågprissatsningarna. I propositionen har vi sagt att dessa subventioner successivt bör trappas ned för att så småningom helt försvinna. Det är rimligt att vi inom ett kortare tidsperspektiv kan ställa det kravet på SJ att företaget efter ett visst antal år inte längre behöver subventioner från samhället för att klara en lågprissatsning. Denna måste själv skapa förutsättningar för och ge möjligheter till ökad trafikintensitet, även när det gäller persontrafiken. Lågkonjunkturen har inneburit en nedgång i godstrafiken hos SJ. Men det satsas åtskilligt på att ta tillbaka godstrafiken. Jag tror också att det på sina håll kommer att bli möjligt att öka godstransporterna. Om jag inte minns fel var det Sven Henricsson som nämnde rundvirkestransporterna. På grund av nedläggning av flottlederna, både Ångermanälven och Pite älv, är det definitivt klart att SJ:s transportvolym när det gäller just rundvirke kommer att öka. Jag är övertygad om att man från SJ:s sida nu känner att man har ägaren staten bakom sig och att man kommer att göra allt för att klara SJ:s framtid. Personligen är jag övertygad om att SJ kommer att lyckas.
Herr talman! Beträffande det senaste som kommunikationsministern sade, hoppas jag att han har rätt. SJ skall naturligtvis, oavsett vilket beslut som så småningom kommer att fattas i denna fråga, få sin chans att visa att man klarar av problemen. Jag har nu i två omgångar efterlyst även positiva åtgärder för att förbättra SJ, inte bara nedskrivningar av kapitalet, som väl i och för sig kan vara till hjälp. Jag jämförde i min interpellation SJ kontra SAS. Jag tycker inte det är helt orimligt att göra det, även om jag förstår att det också finns skillnader mellan dem, precis som Sven Henricsson sade. Båda har problem; kanske har SAS haft ännu större problem, eftersom man arbetar på en internationell marknad, där i stort sett vartenda reguljärbolag har gått med stora förluster. Trots detta har SAS med nytänkande förhoppningsvis lyckats vända denna utveckling. När SAS har stått inför problem har man bestämt sig för att bli bättre och därigenom kunna få över fler kunder. Det är ju precis detta saken egentligen gäller. Jag har framför mig en lång lista på åtgärder som SAS har vidtagit under de senaste åren för att verkligen bli bättre och för att kunna anpassa sig till de krav som kunderna har rätt att ställa. På det viset har man också lyckats få fler Nr 66 kunder. Det är litet av detta tänkande som jag efterlyser också inom SJ. Måndagen den Därför är jag inte negativ till den nya form av kupéindelning som Sven 24 januari 1983 Henricsson talade om. Den tycker jag tvärtom skulle kunna vara utomordentligt bra. Jag tycker det är en av de få verkligt positiva åtgärder som SJ Om SJ:s ekonosjälvt har föreslagit. Men då säger kommunikationsministern plötsligt nej till detta. SJ:s problem är, som jag ser det, inte primärt av organisatorisk art utan helt enkelt en följd av att företaget inte anses vara tillräckligt attraktivt av flertalet resenärer. Och då är det detta som man måste angripa. Låt mig avslutningsvis bara ställa ytterligare en fråga till kommunikationsministern: Vilka förändringar i positiv riktning kommer SJ att genomgå de närmaste åren? Nu vet jag att detta egentligen är en fråga som man inte skall ställa till kommunikationsministern utan till SJ-ledningen, men detta måste ju ändå vara den typ av resonemang som statsrådet har haft med SJ innan man föreslagit att göra denna nedskrivning. miska målsättning
Herr talman! När vi talar om lågprissatsningen, är det inte utan att man kommer att tänka på att det går troll i ord. Om man diskuterar detta med tågpersonal och andra som har upplevt den våg som kom för några år sedan, då SJ fick litet mer resenärer, säger de att det inte är någon satsning som har lett till detta resultat. Här finns så många brister. Jag skall citera vad en tågmästare säger i personaltidningen SJ-nytt nr 23-24 1979. Det var ju då lågprissatsningen hade slagit igenom. ”Kan man verkligen tala om exempelvis lågprissatsningen som en satsning på järnvägen? Jag kallar det inte att satsa på järnvägen, när man inte anställt en enda man eller givit oss ett enda lok eller en enda vagn utöver de redan tidigare planerade. Lågprissatsningen får ju inte kosta något. Följaktligen fortsätter nedrustningen och utarmningen. Inom fem år kommer vi att vara färre anställda än någonsin sedan sekelskiftet och vi kommer att ha färre lok och motorvagnar än i dag fastän trafiken förutspås öka.” Det är värt att lägga på minnet detta uttalande av en man som varje dag står mitt uppe i det praktiska arbetet vid järnvägen. Så en kommentar beträffande transportrådet. Ja, Claes Elmstedt, jag sätter också frågetecken för transportrådet. Vi föreslår i samband med årets budgetproposition att man skall se över instruktionen för transportrådet. Jag hoppas att centerpartiet kan överväga att stödja en sådan tanke. Transportrådet har hittills på ett mycket subjektivt sätt medverkat till att åstadkomma nedläggningar av järnvägen. Rådet arbetar alltså inte opartiskt, utan det har hela tiden som målsättning att överföra trafik från järnväg till landsväg. Så skulle det ju inte vara enligt de beslut som 1979 fattades om inrättandet av denna institution. Det finns en föreställning om att järnvägsdriften skall gå ihop företagsekonomiskt, och det vore ju önskvärt. Men när man gör kalkyler för transporter har man problemen med att det är så svårt att kvantifiera 55 miljökostnader och energivinster och sådant. Dessa problem har ännu inte lösts ordentligt, men där finns det stora fördelar när det gäller järnvägstrafiken i jämförelse med annan trafik.

Herr talman! Jag skulle vilja be Per Stenmarck att titta på s. 160 i bilaga 8 till budgetpropositionen. Herr Stenmarck efterlyser vilka åtgärder som SJ avser att vidta. Det togs fram ett särskilt åtgärdsprogram som syftade till att så snart som möjligt nå balans i ekonomin genom rationalisering och intäktsförstärkningar. Det åtgärdsprogrammet beskrevs närmare i 1982 års budgetproposition. Det finns åtskilliga beskrivningar av detta åtgärdsprograms innehåll. Jag tror inte, herr talman, att jag skall uppta tiden med att redovisa de delar som finns beskrivna i denna proposition. Låt mig bara säga att den affärsidé som vårt förslag innebär siktar till att göra SJ effektivare och att skapa bättre”förutsättningar för SJ och för de anställda i SJ. Med detta förslag har SJ ännu möjligheter att arbeta utifrån realistiska mål och regler. Som jag har sagt tidigare måste jag tyvärr konstatera att SJ måhända kommer att uppvisa förluster under de närmaste åren. Men förslaget innebär att vi sätter press på SJ att bli bättre, att rationalisera, att förstärka marknadsföringen och framför allt att skapa förutsättningar för att SJ skall kunna med fog bedriva en marknadsföring. Det är det som är syftet med detta förslag. De förslag till förändringar som har presenterats här i riksdagen utifrån de förslag som regeringen lagt i sin proposition får vi anledning att diskutera sedan trafikutskottet behandlat dem och kammaren skall diskutera de förslag regeringen framlagt.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om jag med ett bestämt nej till en bro mellan Malmö och Köpenhamn vill bidra till en sådan trygghet att färjeförbindelserna därigenom ges förutsättningar att utvecklas. Kurt Ove Johansson har frågat mig vilken inriktning och tidsplan regeringen har för sin handläggning av de frågor som är förknippade med förbindelserna mellan Sverige och Danmark över Öresund. Joakim Ollén har frågat mig vilka kontakter som tagits med den danska regeringen rörande ett beslut om fasta förbindelser över Öresund. Joakim Ollén har vidare frågat om jag anser det möjligt att få en överenskommelse med den danska regeringen som innebär en samtidig lösning av frågorna om fasta förbindelser över Öresund och Stora Bält samt inom vilken tidsram jag anser det möjligt att komma fram till beslut. Herr Ollén frågar också om jag delar de bedömningar som tidigare gjorts beträffande finansiering, uppförande och drift av en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Omedelbart efter mitt tillträdande uppdrog jag åt f. d. generaldirektören i sjöfartsverket, Lennart Johansson, att göra en översyn av beslutsunderlaget för de fasta förbindelserna över Öresund. Uppgiften omfattar bl.a. en uppdatering av 1978 års trafikprognoser, en modernisering av de företagsoch samhällsekonomiska beräkningarna samt överläggningar med berörda kommuner och organisationer i Skåne. Samtidigt informerade jag min danske regeringskollega om den vidtagna åtgärden och inbjöd till en ömsesidig diskussion om de resultat som översynen medför. I sammanhanget informerade jag också om att statens järnvägar inom kort skulle redovisa en utredning om tågfärjetrafiken i framtiden, i vilken har studerats en rad alternativ. Den danske trafikministern har tackat ja till denna inbjudan och samtidigt upplyst om den debatt i folketinget angående Stora Bält-problemet som är utsatt att äga rum i januari. Jag kommer att få närmare information om detta vid vårt möte. Innan översynen av beslutsunderlaget kring Öresundsfrågorna och SJ:s tågfärjeutredning föreligger samt det avsedda sammanträffandet med den danska regeringen ägt rum, är jag inte beredd uttala mig om tidsplaner, finansieringssätt och andra detaljer i frågan. Det finns enligt min mening utan hinder av detta tillräckliga förutsättningar för planering av den lokala och regionala färjetrafiken i Öresund. Riksdagen behandlade frågan om Öresundsförbindelserna före juluppehållet. Därmed är det också klarlagt att riksdagen inte tar ställning i frågan innan en översyn av utredningsmaterialet har gjorts. Jag räknar med att översynen skall bli klar i år.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är ju inte alltid med så stor förväntan man emotser svar när man ställer frågor eller riktar interpellationer till statsråden. Ofta har man kanske en aning om vad som skall komma. Men i det här fallet måste jag säga att jag med stor förväntan har sett fram emot vad kommunikationsministern skulle säga. Vi har nu en ny kommunikationsminister, och kommunikationsministrarnas inställning till frågan om en fast förbindelse över Öresund har under senare år varit minst sagt varierande. Det har nästan varit som att plocka en blomma — vill ha bro, vill inte ha bro, vill ha bro, vill inte ha bro. Dessutom har den nye kommunikationsministern gjort vissa uttalanden om den här frågan, som dock kanske inte har varit så klara. Men framför allt har min interpellation — och min förväntan inför svaret — motiverats av att det är nu som det är dags att handla. Det är viktigt att ta till vara den chans som nu finns att fatta beslut i denna fråga. Att bättre kommunikationer över Öresund är nödvändiga är väl alla överens om. Låt mig gärna säga att i det korta perspektivet är det naturligtvis också andra faktorer än en bro som måste till för att vi skall få bättre kommunikationer. Men samtidigt bör det vara klart att långsiktigt är en fast förbindelse ett effektivt sätt att få ordning på de sedan många år dåliga kommunikationerna över Öresund. Fördelarna med att få en fast förbindelse har också så ofta och så omfattande redovisats att jag inte vill gå in på dem. Låt mig bara säga att näringslivet i regionen — och även på andra håll — önskar detta, och att kommunerna önskar detta. Då är frågan: Varför är det just nu så viktigt att man försöker komma till beslut? Från dansk sida — och danskarna måste ju vara med om den här saken trots allt — har ofta understrukits att man vill ha en samordning av lösningarna när det gäller fast förbindelse över Öresund och fast förbindelse över Stora Bält. Och eftersom danskarna nu har den här frågan uppe är det också självklart att det är nu beslut måste tas. Vad som behövs i det här läget är alltså handlingskraft, och det är ju handlingskraft som regeringen i många andra sammanhang berömt sig av att visa — låt vara i en del fall med enligt min uppfattning alldeles galen inriktning. Det vore emellertid bra om man i det här fallet kunde visa att man har den handlingskraft, den dådkraft som man berömt sig av i andra sammanhang. Men då måste naturligtvis kommunikationsministern också här ha en vilja, en positiv inställning och en lust att handla. Allt grundmaterial föreligger ju faktiskt. Nu skall en uppdatering ske, och det har jag ingen erinran mot. Den bör kunna ske snabbt — allt grundmaterial föreligger som sagt, och vad som behövs är en snabb uppdatering av detta material. Det har då och då invänts att det här med en fast förbindelse kanske inte är någon bra idé — det kan vara en riskfylld investering. Till det vill jag säga att alla investeringar är ju mer eller mindre riskfyllda. Men samtidigt skall vi komma ihåg att det här är någonting som privata intressen är beredda att finansiera och bygga upp och driva — dock hela tiden på statliga villkor och inte på deras egna. Vad det gäller är alltså en stor investering som bedöms företagsekonomiskt lönsam, som samhällsekonomiskt bör ha stora fördelar och som väsentligt skulle förbättra kommunikationerna i ett för hela landet mycket viktigt område. Och jag kan inte underlåta, herr talman, att säga att det är märkligt att vi i en situation, då hela Sverige ropar efter lönsamma investeringar och då vi i en del fall är beredda att göra investeringar, vilkas lönsamhet kanske är mycket diskutabel, inte alldeles klart och entydigt tar till vara en möjlighet att göra en investering som av de direkt berörda intressenterna bedöms som lönsam. Nu gäller det alltså att handla, och för att det skall klarläggas för mig och för riksdagen i vilken utsträckning kommunikationsministern verkligen är beredd att göra något konkret och positivt och effektivt för att frågan skall få en positiv lösning, vill jag gärna ställa några kompletterande frågor. För det första naturligtvis: Är kommunikationsministern utöver det något neutrala — för att uttrycka sig milt — svar som gavs beredd att klart säga att det är bra om man kan komma fram till ett beslut som innebär att det blir en fast förbindelse? Får jag för det andra, utan att vilja vara indiskret, ställa en fråga med anledning av de kontakter som har förekommit med den danske kommunikationsministern. Det har sagts att ni har talat med varandra. Sade ni någonting till varandra? Det kan ju vara värdefullt att veta om det yppades någon mening beträffande den fråga ni nu så småningom skall träffas och avhandla närmare. Låt mig i det sammanhanget säga att det i och för sig också vore värdefullt att få reda på när detta sammanträffande skall ske. För det tredje: I svaret sägs att kommunikationsministern ”räknar med att översynen skall bli klar i år”. Men vad är detta för målsättning? Jag har tidigare sagt att här föreligger ju allt material — det handlar om att göra en snabb uppdatering. Och nog borde man väl kunna ställa litet större krav på den utredningsverksamhet som skall äga rum. Det är ju rätt väl dokumenterat vad kommuner och olika intressenter tycker i denna fråga. Jag vill alltså verkligen fråga kommunikationsministern om han inte skulle kunna precisera sin förmodan på denna punkt dithän att den här översynen skulle kunna bli klar låt oss säga inom loppet av ett par månader. Och som en fortsättning på den frågan vill jag också gärna höra när kommunikationsministern i så fall bedömer att man kan få ett beslut. För det fjärde, slutligen, skulle jag gärna vilja höra kommunikationsministerns uppfattning om samordningen av det här problemet och andra kommunikationsproblem. I en motion som jag väckte under januari månad förra året pekade jag på sambandet mellan Öresundsförbindelserna och förbindelserna över Stora Bält. Men jag pekade i det sammanhanget också på att förbindelserna över Femern Bält på sätt och vis borde samordnas och att man alltså egentligen skulle ha en tre-bros-lösning. När jag säger bro innefattar jag också tunnlar och andra fasta förbindelser. Då är min fråga om kommunikationsministern delar bedömningen att en viss samordning borde kunna ske och om han så fall kan tänka sig att — i den mån han inte redan har gjort det — med tyska regeringen ta upp frågan om den leden. Ser man det från svensk synpunkt råder det inget tvivel om att idealet vore en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige och sedan en fortsatt fast förbindelse över Femern Bält. Då skulle kommunikationsproblemen i denna del av landet verkligen ha blivit lösta på ett förnämligt sätt. Jag skall, herr talman, till sist bara rikta en uppmaning till vår nuvarande kommunikationsminister. Smid nu, medan järnet är varmt! Ta chansen att bli historisk, genom att vara den kommunikationsminister som verkligen ordnade denna sekelgamla fråga!

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Man kan omedelbart konstatera att svaret inte innehåller något nytt, såvida man inte anser att hänvisningar till ständigt nya utredningar om färjetrafiken, bron och järnvägstrafiken är något nytt. Det ansluter sig till ett mönster som vid det här laget torde vara åtskilliga decennier gammalt. Brodebatten upplevs som Öresundsregionens segaste följetong, genom 1950-, 1960-, 1970 och nu 1980-talet. För det mesta har det varit utredningar och åter utredningar. Som kuriosa har det faktiskt någon gång då och då fattats beslut. I december 1973 fattades det här i riksdagen, med 215 röster för och 97 mot, ett beslut om en vägbro mellan Malmö och Köpenhamn. Bron skulle öppnas för trafik senast 1985. Vad dröjsmålet i verkligheten avspeglar är ekonomiska realiteter, plus en vaken opinion, som ifrågasätter det förnuftiga och rimliga i att satsa på bensinbaserad trafik i stället för på kollektiv spåroch sjöbaserad trafik. Ett annat beslut, som också är värt att notera, fattades redan två år därefter, alltså 1975. Riksdagen fattade då ett nytt beslut med ett helt annat innehåll när det gäller de fasta förbindelserna över Öresund än 1973 års beslut. Bakom beslutet 1975 stod ett enigt trafikutskott, och beslutet innebar att det fortsatta arbetet skulle inriktas på en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Valet mellan färjor och bro gäller helt enkelt olika sätt att färdas över sundet. En bro skapar ingenting som inte täta och bekväma färjeförbindelser kan åstadkomma. De som förespråkar en bro gör ett stort nummer av att den mer eller mindre skulle lösa arbetslöshetsproblemet i regionen. Detta broförväntningarnas spann är alltför djärvt. Så många löften och förhoppningar har under årens lopp knutits till en bro att den till slut har blivit ett sesam — det stora och löftesrika spann som brister i kontakten med verkligheten. Vad en bro åstadkommer är en tillfällig ökning av sysselsättningen. Däremot uppstår inte automatiskt några nya behov hos människorna av nya varor och tjänster. Jag kan hålla med om att näringslivet i Malmöregionen behöver en uppryckning — det är nog alla överens om. Men enligt det utredningsmaterial som hittills har förelegat, t.ex. Öresundsbrodelegationens visserligen några år gamla betänkande, är inte en KM-bro av den betydelse för sysselsättningen som man i vissa kretsar har velat göra gällande. Man talar tyst om de negativa effekterna, t.ex. kraftiga nedskärningar i sysselsättningen inom färjetrafiken. De anställda inom den näringen inser naturligtvis detta samband, och de har varit och är starka motståndare till broplanerna. Men redan nu har detta skett: broplanerna har länge kastat sin skugga framför sig och helt naturligt skapat ointresse för investeringar i täta, regelbundna och pålitliga färjeförbindelser. Broplanerna har i årtionde efter årtionde gett färjeförbindelserna karaktär av en tillfällig, provisorisk lösning, som efter hand har försämrat dem till en nivå som tidvis måste betraktas som extremt dålig med tanke på att det rör sig om de vitala förbindelserna mellan två av Nordens största städer, Malmö och Köpenhamn. Att detta har fått ske måste rimligen ha skadat näringsliv och arbetsmark nad i Malmöregionen under åtskilliga år. En av orsakerna har varit de orealistiska och alltför högt ställda förväntningar som bron efter hand gett upphov till. Den har framställts som något nära förestående, men den drivs ständigt av den krassa verkligheten allt längre in i osäkerhet och oöverskådbarhet. Skulle förhoppningarna om bron vara den enda strimma av hopp som kunde vända Malmös besvärliga situation till det bättre, då skulle det stå illa till. Men dess bättre tror jag inte att det är så. I Malmöregionen har man på senare tid insett behovet av tätare struktur av små och medelstora företag. Det ger en ökad motståndskraft mot sådana påfrestningar som nu drabbar regionen. Det finns i andra delar av landet exempel på hur en struktur med flera mindre och medelstora företag kan fungera. Därmed är naturligtvis inte sagt att vi inte behöver slå vakt om de stora och tunga arbetsplatserna i en stad som Malmö. Jag tänker naturligtvis i detta fall alldeles speciellt på Kockums Varv. När det gäller bron talar man väldigt mycket om att-det finns riskvilligt kapital och att det skulle vara ett mått på brons bärkraft. Men riskvilligheten är, som vi hörde, inte större än att det krävs ett skyddsnät av statliga, dvs. skattebetalarnas, garantier. Varför inte i stället dra lärdom av hur man är på väg att lösa krisen t.ex. i Landskrona? Med friskt kapital är man där nu på väg att bygga upp en industristruktur — något som borde kunna ske i hela Malmöregionen, bl.a. med hjälp av allt det kapital som tydligen finns till hands när det gäller bron. Det finns f. n. en dyster pessimism som hotar att lägga en död hand över vår landsända. Det gäller nu att på nytt upptäcka att Malmö-Köpenhamnregionen är en stor marknad med en infrastruktur som borde kunna generera idéer och initiativ, ledande till företagsamhet och resulterande i ökad sysselsättning. Det finns också andra skäl som talar mot bron. Man kan inte bortse från de bullerproblem som en tät och tung trafik skulle innebära för vissa delar av Malmö, t.ex. områden som Limhamn och Bunkeflo. Man måste ju räkna med att större delen av den tunga trafik som kommer från andra delar av landet dras ner över bron. Den kommer förmodligen också att suga åt sig trafiken från både Helsingborg, Trelleborg och Ystad. Man kan förmoda att de som har räknat med en avgiftsfinansiering har tänkt sig det. Vad säger de kommunala myndigheterna i Landskrona, Helsingborg, Ystad och Trelleborg om detta? De städer som f.n. har en blomstrande färjetrafik skulle komma att drabbas hårt. Reaktionen i dessa kommuner kan man inte ta fel på — de är i allmänhet rakt över partigränserna mot en bro. I verkligheten är splittringen för och emot en bro Malmö-Köpenhamn stor inom samtliga partier. Inom centern är vi entydigt emot. Glöm inte heller att det är stora delar av Skånes bästa åkerjord som skulle läggas under asfalt — produktiv åkerjord, som i 50-60 generationer har producerat säd. Det är inte romantik, om man säger att vi måste slå vakt om jorden. Vi måste slå vakt om och skydda jorden, för det är den som skyddat och slagit vakt om oss.

Herr talman! Traditionen bjuder att man skall tacka statsrådet för svaret på den fråga man ställt, oberoende av svarets innehåll. Det är god sed, och jag skall inte frångå den. I detta fall vill jag, herr talman, också tacka kommunikationsministern för rets innehåll, trots att han säger sig inte vara beredd att uttala sig om någon tidsplan. Jag har viss förståelse för att statsrådet är försiktig på denna punkt, eftersom det finns så många parter och intressen involverade i frågan om kommunikationérna över Öresund. I sitt svar säger kommunikationsministern att han räknar med att översynen skall bli klar i år. På den punkten vill jag dock gärna understryka, herr talman, att det är angeläget att riksdagen föreläggs en proposition i år, så att riksdagen också kan ta ställning 1983. Viktigare än tidsplanen är vilken inriktning regeringen har i sin handläggning av frågan om förbindelserna mellan Sverige och Danmark över Öresund. På den punkten tycker jag att kommunikationsministern har givit ett mycket tillfredsställande svar. Det svar jag har fått visar att den nya regeringen har ambitionen och en klar viljeinriktning att snarast möjligt få till stånd bättre kommunikationer mellan Sverige och Danmark via Öresund. Det är naturligtvis högst otillfredsställande att så stora och förhållandevis näraliggande befolkningscentra som det här är fråga om skall ha så dåliga kommunikationer som de har f. n. Nu har jag hört hurusom både Ulla Tillander och Joakim Ollén här i talarstolen sagt sig vara irriterade över att ingenting har hänt på det här området. Det är jag också, men det kan finnas anledning att fråga sig vatför det inte har hänt någonting. Då skulle jag väldigt gärna vilja erinra om att de borgerliga regeringarna mellan 1976 och 1982 har ett mycket stort ansvar för vad som har skett i Öresundsregionen och för den situation som nu råder när det gäller kommunikationerna över Öresund. Sex år av borgerlig passivitet och inaktivitet i regeringskansliet har på ett olyckligt sätt medverkat till att transportapparaten för transporter från Lund-Landskronaområdet till Danmark i det närmaste har kollapsat. Det kan Joakim Ollén och Ulla Tillander fundera litet över, när de nu vädrar sitt missnöje över att det inte har hänt någonting på detta viktiga område. Den osäkerhet som har rått under flera år beträffande Öresundsförbindelserna har fått negativa följder för samhällsplaneringen och näringslivets planering. Ovissheten om de fasta förbindelserna har tvivelsutan medfört betydande problem för de berörda kommunerna, och det var verkligen i grevens tid vi fick en regering som nu med kraft tycks vara beredd att ta itu med dessa allvarliga kommunikationsproblem. Det är inte bara ett regionalt intresse, utan också ett nationellt och nordiskt, att kommunikationerna mellan Sverige och Danmark över Öresund får en tillfredsställande lösning. Färjeförbindelserna mellan Malmö-Landskronaområdet och Danmark måste därför snarast återupptas i rimlig omfattning, och jag utgår från att kommunikationsministern på denna punkt inte har någon annan uppfattning än vad jag har. Den helhetsbedömning av Öresundsproblemen varom det talades i en socialdemokratisk partimotion redan förra året, är enligt min uppfattning en nödvändighet. De lokala intressena kring Öresundstrafiken är mycket stora och upplevs i berörda kommuner som livsviktiga. Måhända upplevs problemen ibland som svårlösta och oenigheten i dessa frågor som nära nog oöverkomlig. Sett från denna utgångspunkt skulle en helhetsbedömning av det slag som föreslogs i den socialdemokratiska partimotionen otvivelaktigt starkt bidra till att mildra de lokala och regionala motsättningar som kan finnas. Men, herr talman — och det vill jag särskilt understryka —, även om det finns delade meningar om hur trafiken mellan Sverige och Danmark över Öresund skall lösas, finns det också en bred enighet på många väsentliga punkter. Sakligt sett råder det t.ex. ganska stor enighet om att fasta kommunikationsleder över Öresund skulle få betydande positiva effekter för regionens utveckling och för landet som helhet. Riksdagens godkännande år 1973 av överenskommelsen mellan de svenska och danska regeringarna om fasta kommunikationer över sundet var därför, som jag ser det, ett klokt ställningstagande. Det är min fasta övertygelse att den uppdatering av tidigare beslutsunderlag som kommunikationsministern redan låtit påbörja kommer att visa på såväl företagssom samhällsekonomiska vinster med fasta kommunikationsleder. Ett material som tagits fram av drätselkontoret i Malmö visar t.ex. att en broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn skulle gå med vinst ganska snart efter färdigställandet — under vissa betingelser redan efter tre år. Till detta får vi säkert, herr talman, anledning att återkomma i framtida debatter här i kammaren. Jag utgår från att den uppdatering som görs även kommer att innefatta de fakta som tagits fram av drätselkontoret i Malmö. Hade Sverige och Danmark varit ett och samma land, skulle vi ha haft fasta kommunikationsleder över sundet för länge sedan. Det inser nog de allra flesta. Det faktum att det är två länder är naturligtvis en komplikation vid beslutsfattandet. Hur gärna vi än vill det, kan vi inte bygga fasta kommunikationsleder om inte det danska folket vill det. Vi kan ju inte bygga en bro halvvägs ut i sundet — i vart fall vore det inte särskilt klokt. Därför är det tillfredsställande att kommunikationsministern redan inbjudit den danske kommunikationsministern till överläggningar och att denne tackat ja till inbjudan. Det kan bli början till en konstruktiv lösning av problemen. Kommunikationsministern tar i sitt svar upp Stora Bält-problemet. Detta problem har ju sedan länge ansetts utgöra den stora stötestenen för tillkomsten av fasta leder över Öresund mellan Sverige och Danmark. Det skulle därför vara intressant att få veta om kommunikationsministern, när han träffar sin danske kollega, också kommer att diskutera en planering och finansiering av de danska kommunikationerna över Öresund.

Herr talman! Föregående talare har börjat med att tacka för svaret. Jag vill nog börja med att gratulera kommunikationsministern. Jag vill gratulera Curt Boström därför att han har en unik chans att bli den svenske kommunikationsminister som går till historien därför att han genomdrivit ett klart och definitivt ställningstagande i fråga om de framtida förbindelserna mellan Skåne och Själland, mellan Sverige och Danmark. Det är litet tjatigt att stå här och upprepa hur länge denna fråga har debatterats. Sedan födseln är ju vi skåningar vana vid den diskussionen, och vi får tydligen leva hela livet med den om inte Boström gör något åt saken. Man kan ställa sig frågan: Varför återkommer ständigt debatten om fasta kommunikationer över Öresund? Jag tror att svaret är ganska enkelt. Så länge frågan om en fast förbindelse inte är löst, kommer vi som vill ha bättre, säkrare och effektivare förbindelser med vårt grannland att driva på. Tanken på en fast förbindelse är, herr talman, inget hugskott eller någon dagslända. Den tanken och den drömmen lever ständigt vidare. Det är en uppfattning som vi som är för en fast förbindelse tycker att Curt Boström skall lyssna till. I så fall önskar vi honom lycka till i hans arbete vad gäller en bro över Öresund. Vidare är det inte obekant att det råder splittring i Skåne och i Sverige över huvud taget om mellan vilka punkter en fast förbindelse skall finnas och om vi skall ha en sådan. I Helsingborg talar majoriteten för en järnvägstunnel. I Malmö talar majoriteten för en motorvägsbro. Själv tillhör jag folkpartiets Malmöavdelning, och därmed torde det vara ganska klart vilken ståndpunkt jag intar. Men det är egentligen inte det som är det intressanta beträffande konflikten mellan Malmö och Helsingborg, som jag tagit upp. Det intressanta är i stället att det råder enighet bland företrädare för båda dessa städer om att förbindelserna, särskilt mellan Malmö och Köpenhamn, i dag är minst sagt urusla. Jag tror att det råder enighet i hela Skåne — så borde vara fallet i hela Sverige — om att vi måste ha bättre förbindelser med Danmark. Därav drar jag först och främst slutsatsen att det krävs ett snabbt besked från regeringen. Dessutom hoppas jag att beskedet blir att regeringen är villig att medverka till en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Jag skulle vilja tillägga att om vi inte får ett sådant besked, blir det med all sannolikhet inte något slut på den här debatten. Jag tycker att vi har fört den i så många år att alla argument för och emot borde ha vädrats så intensivt att det inte skulle finnas så mycket mer att tillägga i form av ord och utredningar. Nu är det dags för gärningar! Joakim Ollén visade i sin interpellation på ett stort antal av de fördelar som en fast förbindelse skulle medföra. I den här frågan delar jag Joakim Olléns uppfattning på alla punkter, och jag skall därför inte trötta kammaren med att återigen räkna upp alla argument. Jag tycker bara att det behöver understrykas att en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn självfallet inte bara är en fråga för Malmö. Det är i högsta grad en fråga av riksintresse, både ekonomiskt och kulturellt. Det är också en fråga av nordiskt intresse om vi vill stärka sambandet mellan de nordiska länderna. Det är därför vi i Malmö och Skåne menar att det beslut vi väntar på måste fattas av regering och riksdag. Herr talman! Så något om pengarna. Vi lånar mycket pengar i Sverige i dag, alldeles för mycket med tanke på att de lånade pengarna går åt till konsumtion i stället för till kapitalvaror eller investeringar. Men om vi eller något konsortium i Sverige lånade pengar för fasta förbindelser med Danmark, skulle det röra sig om sådant som omsätts i realvärden. Den sortens lån är inte farliga, eftersom pengarna blir kvar i anläggningstillgångar. Dessutom skulle de — oavsett vad vissa debattörer anser — kunna ge en mängd människor meningsfullt arbete under en lång tid och göra att vi behöver låna mindre till arbetslöshetsunderstöd. Det är bara ungefär tio år sedan Öresundsregionen var på väg att bli en överhettad region. Det var när vi hade en intensiv ekonomisk expansion i landet. Så är det inte längre i dag. Och arbetslösheten stiger också i Malmöhus län. Just därför, herr talman, är det nu rätta tiden att sluta debatten och börja projekteringen. Nu finns det arbetskraft, och det är nu det behövs investeringar som ger hopp för framtiden. Till sist: Kommunikationsministern talade i sitt svar om ”den lokala och regionala färjetrafiken”. Jag tycker inte riktigt bra om det uttrycket. Det handlar faktiskt om förbindelserna mellan två länder. Delar inte Curt Boström min uppfattning att den här frågan angår flera än den lokala och regionala befolkningen i Skåne? Det må vara så att det förekommer politiska trätor inom och utom partierna där, men detta är en fråga för landet. Det vore bra om flera utanför Skåne debatterade.

Herr talman! Kommunikationsministern säger i slutet av sitt svar att det, trots att han inväntar en uppdatering av beslutsunderlaget, finns förutsättningar för planering av den lokala och regionala färjetrafiken i Öresund. Nej, jag tror dess värre att det inte finns det. Den här brodebatten har vilat och vilar fortfarande som en slöja över all annan diskussion och alla andra möjligheter till beslutsförfarande när det gäller trafiken över Öresund. Det är bara så. När den här diskussionen slutförts och det blir klarlagt att någon bro inte kommer till stånd, då tror jag också att färjetrafiken och trafiken över sundet kommer att organiseras och byggas upp på det sätt som anstår förhållandena mellan två länder och kanske i första hand de två kommunerna, Malmö och Köpenhamn. Att det behövs bättre förbindelser råder det inget som helst tvivel om. Om någon för en diskussion om det, vet jag inte med vem han eller hon debatterar. Ingen har ju någon annan uppfattning än att det behövs en förbättring. Kommunikationsministern säger att han haft överläggningar med sin danske kollega. Jag hade själv samtal — för att nu göra detta klart för Joakim Ollén — vid två tillfällen med två olika socialdemokratiska kommunikationsministrar, den ena gången på den danske ministerns initiativ och den andra på mitt. Vid båda tillfällena fick jag beskedet att frågan ”saknade aktualitet” — så uttrycktes det, naturligtvis mot bakgrund av de interna danska trafikproblemen. Man kan ju också fråga Trelleborgs kommunalmän inom alla partier, och man kan fråga Helsingborgs kommunalmän inom alla partier. De är helt ense om att förbindelserna över Öresund bör ordnas med färjetrafik. På båda dessa orter är man helt motståndare till tankarna på en broförbindelse, inte minst mot bakgrund av de många argument som Ulla Tillander har redovisat här. Att, som någon av talarna, göra det så enkelt för sig att man säger att ansvaret för att något beslut inte är fattat och att än mindre något brobygge är i gång vilar på de regeringar som haft ansvaret från 1976 till 1982 är att hantera sanningen på ett märkligt, för att inte säga vårdslöst, sätt. Det råder juen total oenighet omkring detta i Skåne. Inte ens i Malmö kommun är man helt ense. Och så försöker man i Sveriges riksdag göra gällande att ansvaret åvilar de tidigare regeringarna! Nej, det är inte så enkelt. Det är naturligtvis det som gör att frågan hanteras på det sätt som sker. Enligt min mening vore det bästa som kunde inträffa — jag avstår från att rada upp alla sakskäl, utan jag hänvisar till den redovisning som Ulla Tillander gjorde i sitt inlägg — att vi finge brodiskussionen avförd från dagordningen, så att vi kunde satsa rejält på att lösa frågan hur förbindelserna över Öresund skall utformas i framtiden. Vi kommer ändå — sanna mina ord! — att hamna i det läget, och då är det bättre ju förr vi gör det. Jag kunde ha rekommenderat någon att tala med personalen på färjorna över Öresund och höra vilka synpunkter de har. Också de har avgivit sina negativa synpunkter, och det finns mängder av andra uppgifter som skulle kunna redovisas. Till skillnad från dem som menar att vi måste få ett beslut om att bygga en Öresundsbro har jag väldigt svårt att tänka mig att ett sådant skulle kunna fattas, med tanke på den totala oenighet som råder i Skåne och alltså även i Malmö.

Herr talman!

Symtomatiskt för de inlägg som majoriteten av Malmö kommuns företrädare har gjort här i dag är att de betraktar sina problem i fråga om kommunikationerna med Köpenhamn som varande av riksintresse. Sanningen är att nära 20 miljoner människor och mer än 1,5 miljon bilar årligen transporteras mellan Helsingborg och Helsingör. Det stora problemet — som är ett riksintresse — är hur transporterna skall ordnas för den stora mängden järnvägsvagnar med exportvaror från Sverige till Danmark och vidare till kontinenten. När det är högkonjunktur står järnvägsvagnarna parkerade ända uppe i Småland i avvaktan på sin transport. Det är ett vida större problem än problemet med hur malmöborna skall kunna ta sig till Köpenhamn och Kastrup eller hur köpenhamnsborna skall kunna ta sig till fritidsområdena i Skåne och Småland. Det viktigaste, herr kommunikationsminister, är alltså att se till att den akuta problemställningen får sin lösning, nämligen järnvägstrafiken mellan Sverige och Danmark och mellan Sverige och kontinenten. Jag tänker på järnvägstrafiken från Helsingborg, från Malmö, från Trelleborg och från Ystad. Det är det viktiga problemet, och det är ett problem som är helt skilt från lokaltrafikproblemet mellan Malmö och Köpenhamn. Bron, om den kommer till stånd, skall inte bli en järnvägsbro utan enbart vara en landsvägsbro. Ur nationalekonomisk synpunkt, ur riksintressesynpunkt, gäller det att så snart som möjligt se till att lösa frågan om hur Sverige skall få sina exportvaror till kunderna i Danmark och på kontinenten i övrigt. Sedan får det bli en annan historia hur Malmöregionen skall ordna sin förvisso mycket vitala fråga om hur trafikproblemet mellan Malmö och Köpenhamn skall lösas. Sanningen är att om man inte löser det första problemet genast, förhindrar man den utveckling som kommer att kunna ge även malmöbor en bättre kommunikation med Danmark än vad som nu är fallet. De här verksamma färjeföretagen satsar inte i nya färjor, de satsar inte i utökade förbindelser så länge framtiden är så oviss som den är. I det fallet har Joakim Ollén och likasinnade rätt. Det är bråttom med att ta ställning i frågan. Men det är en stor och mycket komplicerad fråga. Därför tycker jag att kommunikationsministern skall vara försiktig med att anamma de råd som han i dag får av politiska motståndare till honom, nämligen att skynda på så att han kan komma fram till ett beslut om att bygga en landsvägsbro mellan Malmö och Köpenhamn och därigenom göra sig historiskt ryktbar. Det är en satsning på åtminstone 6 miljarder enligt de senaste beräkningarna. Det är alltså en mycket stor satsning rent ekonomiskt, och det är en satsning som, om den skulle äga rum förhastat, kan få oerhört nedbrytande konsekvenser för infrastrukturen för övrigt i landet. Var försiktig med rådet om den historiska ryktbarheten, så att den inte blir av herostratisk karaktär!

Herr talman! Låt mig först säga att jag i ett ganska tidigt skede var på det klara med att Öresundsförbindelsen hade väldigt stor betydelse. Jag var på det klara med att detta var en fråga som också måste betraktas som en riksangelägenhet. För svenskt näringsliv är det definitivt klart att man på alla sätt som finns måste se till att få fullgoda och fungerande metoder för transport ut till kontinenten. Det var också ett av de skäl som gjorde att jag mycket snabbt tillsatte Lennart Johansson för att göra en uppdatering. Joakim Ollén säger att en uppdatering kan ske snabbt. Vi har material som är tio år gammalt, och det strömmar in nytt material allteftersom. Jag kan försäkra att vi har ambitioner att så snabbt som det över huvud taget är möjligt få fram ett underlag för att kunna fullfölja de initiativ som jag har tagit genom att vara i kontakt med den danske trafikministern. Men det förvånar mig litet grand — inte för att det gör något — att alla debattörerna har talat om att denna fråga har diskuterats under många många år. Det är jag också medveten om. Men ni bjuder inte mig chansen att uppdatera materialet. Ni måste ju rimligen inse att det är nödvändigt att ha ett material som är aktuellt och som ger oss möjligheter att föra en diskussion i den här frågan. Till detta kommer att den oenighet som är dokumenterad bl.a. här, visar på att det, åtminstone för mitt vidkommande, är oerhört viktigt och nödvändigt att ha ett material över hela problemet. I och för sig är det väl inget fel i att man interpellerar i den här frågan. Jag förstår ivern till fullo, men det var inte längre tillbaka än den 9 december 1982 som den här frågan behandlades i kammaren. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till utskottets talesmans, Rolf Clarkson, påpekande i den debatten: ”Viäri utskottet eniga om hur situationen i Öresund f. n. skall behandlas.

Som jag sade här inledningsvis är jag medveten om betydelsen av denna förbindelse, och vi kommer också att ha ambitioner, inte att utreda i all oändlighet, utan att så snabbt som möjligt få fram ett material som gör det möjligt för oss att föra den här diskussionen, och förhoppningsvis komma till en lösning av ett oerhört viktigt problem.

Herr talman! Kommunikationsministern kompletterade nu sitt skriftliga svar med att vältaligt säga praktiskt taget ingenting. Han gav ju i och för sig i viss mån ett motiv för detta, och jag skall återkomma till den saken alldeles strax. Låt mig först säga att vi i dag kanske inte skall ha en mycket omfattande diskussion om de olika sakliga aspekterna i den här frågan. Inte minst kan ju den synpunkten hävdas med tanke på att kommunikationsministern själv för sin del över huvud taget inte vill diskutera sakfrågan — för och emot. Jag måste ändå erkänna att jag inte kan upphöra att förvåna mig över de argument som från tid till annan anförs mot en bro. Nu sägs det t.ex. att satsning på färjor, satsning på ordentlig båtförbindelse, har hindrats av brodebatten. Det vore intressant att få en redovisning av vad det är för färjor som har lagts ned eller vilka linjer som har dragits in därför att man från myndigheternas eller från någon annans sida skulle ha sagt att här kommer en bro, så ni skall inte bry er om att satsa. I själva verket var det så att när den här brodiskussionen var som mest intensiv i förra skedet för ett antal år sedan i början av 1970-talet — för ungefär 10 år sedan, enligt kommunikationsministern — var kommunikationerna båtmässigt betydligt bättre än vad de därefter har blivit. Det finns alltså absolut inget påvisbart sammanhang mellan dåliga båtförbindelser — vilket vi förvisso har mellan Malmö och Köpenhamn, herr Clarkson, inte mellan Helsingborg och Helsingör — och den diskussion som har förts om bron. Vad är det då för bra med broar? Det är väl inget bra med broar, sägs det. Det är bl.a. den lilla fördelen att de i allmänhet står där, vilket i varje fall på lång sikt ger en mycket god ekonomi och dessutom säkra förbindelser. Man kommer alltså säkert över, och man kommer billigt över. Observera — jag säger detta för den händelse detta faktum skulle ha undgått någon — att det är meningen att bron skall avgiftsfinansieras, men endast under en övergångstid. Efter 20-30 år skall förbindelsen — om bron orkar hålla sig upprätt därefter, och det får jag verkligen hoppas att den gör — bli, om inte gratis så i varje fall näst intill. Därför finns det inte anledning att ge sig in på något större resonemang om huruvida broar är bra eller inte. Skulle vi komma till slutsatsen att broar över huvud taget inte är bra finns det ju ett och annat rivningsobjekt här i landet! Låt mig när det gäller sysselsättningseffekterna bara slå fast något som jag har sagt många gånger och som det är tråkigt att man försöker krypa runt: Det centrala är inte den direkta sysselsättningseffekten när det gäller byggandet av en bro, även om den är viktig nog, utan det är de effekter den kan få för näringsliv och därmed sysselsättning, framför allt naturligtvis i de berörda regionerna. Då hänvisar man till andra åtgärder och säger: Hitta på sådana saker som Landskronafinans! Men det är ju inte framför allt former det här hänger på — detta är ju bra projekt! Om fru Tillander eller någon annan riksdagsledamot har något förslag till bra, lönsamma företag som kan startas, tycker jag det vore synd om de höll inne med det — det finns många intressenter som i så fall kan gå in och säkert gärna satsar kapital på det. Det står inte i motsättning till önskningarna om bra förbindelser mellan Malmö och Köpenhamn — tvärtom! Näringslivet självt önskar detta. Men finns det andra, lönsamma investeringar, så låt oss som sagt få fram dem, så skall det säkert också gå att få fram kapital och lust att jobba med dem! Man hänvisar till Landskronafinans och säger att det projektet går så bra. Det kunde då finnas skäl att fråga t.ex. ordföranden i Landskronafinans, som är den som dragit i gång det här och är ansvarig för det, om han tycker att det vore bra med en bro. Han är en varm förkämpe för en bro, en fast förbindelse, mellan Malmö och Köpenhamn. Kurt Ove Johanssons inlägg skall jag inte beröra så mycket — vi är i stort sett överens. Han gör dock en liten poäng av den borgerliga inaktiviteten under de gångna åren. Det vore meningslöst av mig att här hävda att de borgerliga regeringarna genomgående med stor framgång och skicklighet arbetat för att få till stånd en fast förbindelse. Så är det inte. Jag försökte tidigare med en liknelse från blomsterriket ange att det borgerliga samarbetet inte har varit alldeles okomplicerat, på grund av att de borgerliga statsråden haft så varierande inställning i denna fråga. Men jag vågar påstå att i varje fall de två moderata statsråd som suttit på kommunikationsministerstolen, Bo Turesson och Ulf Adelsohn, haft en klart positiv inställning och också verkligen arbetat för att föra den här frågan framåt. Men det viktiga är att det är nu som den har högsta aktualitet, eftersom danskarna har velat knyta frågan om Öresundsförbindelserna till frågan om Stora Bältförbindelserna och eftersom danskarna nu är klara att fatta ett beslut när det gäller Stora Bält. Claes Elmstedt sade att danskarna tidigare sagt att det här saknar aktualitet. Men det beror ju på att man just velat ha en samordning mellan Stora Bält och Öresund. Jag tycker det vore bra om den nuvarande kommunikationsministern kunde bekräfta att danskarna är intresserade av att se detta som, om inte ett paket så i alla fall två saker som hänger ihop.

Herr talman! Kommunikationsministern sade att vi naturligtvis för svenskt näringslivs del måste se till att transporterna över till kontinenten fungerar. Öresundsbrodelegationens utredning, som nu skall uppdateras och gås igenom på nytt, gav i verkligheten inget som helst motiv för behovet av en bro. Man har i utredningen gått mycket noggrant till väga, och man avlivade faktiskt myten om att just en bro på lång sikt skulle vara en injektion för vårt näringsliv. En särskild forskargrupp vid Lunds universitet knöts till utredningen och gjorde vissa enkäter bland näringslivet både i Skåne och i Danmark. På den svenska sidan intervjuades 353 skånska företag. Hela 86 Io av de tillfrågade sade att en bro saknade betydelse för deras verksamhet. Det bekräftar vad utredningen själv har kommit fram till. 14 96 av företagen ansåg att transportsystemet var ett hinder. Och då är det inte avsaknaden av en bro som det gäller, utan det kan lika gärna vara dåliga färjeförbindelser. Det behöver alltså inte vara ett argument för en bro utan kan lika gärna vara ett argument för bättre färjeförbindelser. Försämringen av färjeförbindelserna har skett i skuggan av brodebatten — det kan man inte komma ifrån. Ju mer medveten man har blivit om hur viktigt det är med goda förbindelser, desto snabbare har de försämrats. Ingen kommer heller att satsa på färjeförbindelser om man bygger en bro, det kan vi räkna med. Hur mycket en bro kommer att försämra för Malmö kommuns del talas det tyst om. Men frågan om bro berör naturligtvis inte bara Malmö utan hela regionen. Därför fick alla kommuner och olika organisationer tillfälle att yttra sig över Öresundsdelegationens betänkande. Detta gjordes visserligen för ett par år sedan, men den remissomgången visade att kommunerna i sydvästra Skåne ställer sig avvisande till en bro. Alla är i stort sett eniga över partigränserna. Det är som Claes Elmstedt sade: Oenigheten är stor inom de andra partierna. Kommuner som Helsingborg, Landskrona och Trelleborg och jag tror faktiskt alla småkommuner har sagt nej till en bro. En så tung instans som landstinget i Malmöhus län avvisade också vid det tillfället tanken på en bro. Bland de organisationer som sade nej till en bro var Skånes naturvårdsförbund. Också LO:s Skånedistrikt uttalade i sitt remissvar den gången sin skepsis. Detta var visserligen fyra år sedan, men nog har man en känsla av att opinionen för en bro ingalunda har vuxit. Kurt Ove Johansson var inne på att det inte hade hänt någonting under den icke-socialistiska tiden. Om vi hade fått ett nej till en bro i Sveriges riksdag, hade ju utvecklingen varit en helt annan. Men också Kurt Ove Johansson vet att det krävs en majoritet för ett beslut, och den har inte förelegat. Riksdagen fattade ett beslut 1973 enligt vilket en bro skulle vara färdig 1985. Att det inte blev något av det beslutet beror säkert på alla de argument som finns mot en bro och för en kraftfull satsning på färjetrafik.

Herr talman! Flera borgerliga talare här har sagt att kommunikationsministern har chansen att bli historisk. Jag har definitivt inget emot det, men blir han historisk kan han faktiskt tacka de borgerliga regeringarna, som inte har gjort någonting i denna fråga under den tid, 1976-1982, då de har haft möjlighet att göra det. Det var ju så, Ulla Tillander, att kommunikationsministrarna kom och gick. Ibland hade vi en kommunikationsminister som var för en broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, ibland hade vi en som var emot en sådan förbindelse. Det saknades kontinuitet mellan de borgerliga regeringarna beträffande Öresundsförbindelserna. Det skapade naturligtvis osäkerhet hos alla inblandade parter inom landet och självfallet också på den danska sidan av sundet. Bristen på konsekvens under de borgerligas tid i kanslihuset skapade naturligtvis stor osäkerhet och har fått negativa följder för samhällsplaneringen och för näringslivets planering. Det är bra att vi nu åtminstone från någon av de borgerliga ledamöterna också har fått belägg för att detta påstående är riktigt. Vad som förvånade mig litet grand i Claes Elmstedts anförande var att han så definitivt har bestämt sig för att man inte skall ha en bro. I den riksdagsdebatt som vi förde före jul sade faktiskt t.o.m. herr Elmstedts partikamrater i trafikutskottet att man borde avvakta de utredningar som pågår i frågan, innan man gjorde ett definitivt ställningstagande. Jag tycker nog att innan man så bestämt säger nej till någonting, bör man utnyttja de tillfällen som finns att få fram det faktaunderlag som behövs för att man skall kunna fatta ett riktigt beslut. Sedan vill jag helt kort säga till herr Clarkson, eftersom det han sade möjligen var riktat till mig, att jag definitivt inte bara har talat om Malmö-Köpenhamn-förbindelserna som en riksangelägenhet. Det anförande som jag höll gällde i princip över huvud taget kommunikationerna mellan Sverige och Danmark över Öresund. Jag tror inte man behöver peka ut någon särskild kommun, utan det är faktiskt så att Öresundsförbindelserna från Sverige till Danmark är en riksangelägenhet. På den punkten kan nog herr Clarkson och jag bli ense. Nu finns det förvisso en sak som har gjort mig litet förbryllad när det gäller Ulla Tillanders fråga till kommunikationsministern, och det är att fru Tillander kräver att statsrådet redan i dag skall säga entydigt nej till en broförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Som jag sade tidigare när vi diskuterade detta i riksdagen före jul, var det ett enhälligt trafikutskott som i ett betänkande uttalade att den översyn av faktaunderlaget som pågår skall avslutas innan ett ställningstagande sker. Om jag inte missminner mig, deltog Ulla Tillander i detta beslut. Därför verkar det faktiskt, precis som kommunikationsministern har sagt, litet påfluget att kort tid därefter kräva ett nej på den här punkten. Vad jag menar är: Låt oss nu, precis som vi var sams om före jul, få fram det uppdaterade beslutsunderlaget, så att vi så snart som möjligt får tillfälle att här i kammaren diskutera och ta ställning till denna fråga. Jag vill emellertid än en gång understryka — och då riktar jag mig till kommunikationsministern — vad jag sade i min inledning, nämligen att det är väldigt viktigt att detta inte fördröjs på något sätt. Det är angeläget att riksdagen, helst under detta år, får möjlighet att ta ställning till en proposition på denna punkt. Herr talman! Jag vill också ta tillfället i akt att påminna kommunikationsministern om att goda kommunikationer med Danmark för oss i södra Sverige inte bara innefattar färjor, broar och tunnlar utan också flygförbindelser. Flygförbindelserna mellan Sturup och Kastrup får inte glömmas bort i de här sammanhangen. Oberoende av vilka lösningar Öresundstrafiken får, tror jag att det är viktigt att vi också får behålla en god turtäthet för pendeln mellan Sturup och Kastrup.

Herr talman! Jag skall i all korthet ge Joakim Ollén ett svar på hans fråga om jag kunde påvisa några indragna eller försämrade färjeförbindelser mellan t.ex. Malmö och Köpenhamn på grund av ovissheten om den framtida utvecklingen. Jag kan säga som så att vi 1973 — alltså för tio år sedan — senast här i Sveriges riksdag fattade beslut om en bro mellan Köpenhamn och Malmö och en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Under den här tioårsperioden har den tekniska utvecklingen gått med lavinartad hastighet. Vi har fått energikris. När det just gäller byggandet av nya färjor spelar energiförbrukningen en väldigt stor roll. Har man framtidstro och framtidshopp bygger man energisnåla färjor som kan kompensera kostnadsutvecklingen. Men det har man avstått från, just på grund av ovissheten om framtiden. Även om frågan om en bro mellan Malmö och Köpenhamn i och för sig är ett isolerat problem i Öresundskomplexet, kommer den i alla fall mer eller mindre marginellt att påverka resandeströmmen med färjorna från övriga städer. Det kan inte bestridas. Från ledningen för SFL, som är förkortningen på det ägarbolag som har hand om lastbilsoch personfärjorna mellan Skåne och Danmark, har jag hört att man avstått från att finslipa sin verksamhet när det gäller trafiken över Öresund, just på grund av att man inte vet hur det skall bli i framtiden. Det är väldigt viktigt att vi konstaterar att frågan om en bro mellan Malmö och Köpenhamn, isolerat sett, till mycket stor del är ett lokalt problem. Men naturligtvis är det ett riksintresse att trafikanterna kan komma till Danmark och kontinenten. Ifall det skall bli ett beslut någon gång i framtiden om, vilket i och för sig inte är helt otroligt, en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, så tycker jag att det av riksdagen klart skall framställas som ett riksintresse. Det måste finnas fasta planer på att det skall bli en fortsatt fast förbindelse till kontinenten. Jag tycker att det inte räcker med en fast förbindelse över Stora Bält, ty en sådan skulle för de svenska, norska och finländska resenärerna till kontinenten innebära en omväg på ungefär 200 kilometer. Den är därför ointressant. Det måste i stället bli en fast förbindelse, fågelflyktslinjen, över Puttgarden och Rodby. Jag ställer mig mycket frågande till Joakim Olléns propåer om att Sverige skall vända sig till Tyskland för att förmå Tyskland att öppna en bro mellan Tyskland och Danmark. Det är ungefär som att Finland skulle vända sig hit och börja tala med oss om förbindelserna över Öresund. Jag håller med kommunikationsministern i allra högsta grad om att vi skall låta utredaren fullgöra sitt arbete. Tidspressen får inte vara större på honom än att det är ett fullgott arbete han kan lämna ifrån sig, för så stort och så omfattande är hela frågekomplexet. Jag måste understryka att det inte bara får bli en s.k. modernisering eller uppvärdering, utan man måste ta hänsyn till den enorma utveckling som varit i samhället under de senaste åren. Utvecklingen har varit enorm. Landets ekonomiska situation är ju en följd av utvecklingen på det ekonomiska området. Därför måste utredaren få den tid som behövs. Det måste komma fram beslut snart. Det ligger en fara i dröjsmål, med andra ord, men det ligger också en fara i att man fattar ett beslut på felaktiga premisser, om utredaren inte fått utföra sitt arbete fullgott. Jag har alltså med detta anförande försökt vara inte bypolitiker från Helsingborg utan trafikpolitiker av rikskaraktär. Jag tycker att vi som riksdagsmän har en skyldighet att försöka företräda i så stor utsträckning som möjligt våra regioner här i Sveriges riksdag. Men när det till sist skall fattas beslut som rör rikets allmänna väl, så skall man bortse från sin region och se till rikets bästa. Och skulle det en gång innebära att man kommer att bygga en bro mellan Malmö och Köpenhamn, så skall jag också säga ja till det.
Herr talman! Det är inte mycket mer att säga om den här saken. Men jag kan inte underlåta att notera att Kurt Ove Johansson först säger vid två tillfällen att jag under min tid som kommunikationsminister var motståndare till byggande av bron mellan Malmö och Köpenhamn. När jag då bekräftar detta från talarstolen, så är han förvånad. Det tycker jag är ett litet märkligt sätt att resonera. När det gäller den uppdatering som kommunikationsministern talar om vill jag gärna säga att jag tidigare, sedan detta blivit känt, har sagt: O.K., det kan väl finnas skäl att fräscha upp de gamla uppgifterna och få summorna omräknade i dagens penningvärde. Jag hoppas då naturligtvis också att man i avvägningen tar hänsyn till den opinionssvängning som förekommer i de här aktuella områdena till hans nackdel. Det kan också vara av ett visst intresse. Jag har sagt — och det vidhåller jag — att de argument och de opinionsyttringar som finns mot en bro över Öresund mellan Malmö och Köpenhamn är tillräckligt starka och tillräckligt många för att man skulle kunna ta ställning redan nu. Jag vill också rekommendera Kurt Ove Johansson att tala med de socialdemokratiska kommunalmännen i Helsingborg och Trelleborg — eller var som helst i Skåne. Då kommer han att få veta att de har precis samma uppfattning som jag har redovisat. Det belyser alltså vad det här handlar om. Jag tycker att det är alarmerande, och det måste vara till vägledning vid det slutliga ställningstagandet. Om nu en del behöver vänta längre med det, så kan de ändå aldrig bortse från detta faktum.
Herr talman! Ni ger oss inte chansen att uppdatera materialet, sade Curt Boström. Jo, det gör vi visst. Det är rimligt att Curt Boström får gå igenom det här materialet. Men kommunikationsministern bör också ha respekt för att vi från vår region som är engagerade i frågan tycker att det är väsentligt att driva på, så att uppdateringen verkligen blir av, blir så aktuell som möjligt och blir färdig så snart som möjligt. Men vi skall alltså gärna unna Curt Boström någon tid att läsa in sig på det här ärendet. Vi har ett visst hopp om att han då kommer till rätt slutresultat. Rolf Clarkson åberopade i sitt första inlägg att det är is på Öresund som stoppar sjöfarten på vintern. Det alldeles riktigt. Det ställer till trassel för järnvägstrafiken i Helsingborg, och jag har ingenting emot att Rolf Clarkson får sin järnvägstunnel. Men det ställer till lika mycket trassel för förbindelserna mellan Malmö och Köpenhamn, där det faktiskt också är önskvärt med trafik. Det är ett av de skäl som gör att vi vill ha fasta och säkra förbindelser över Öresund. Sedan talade även Rolf Clarkson om bron som ett lokalt trafikproblem för Malmö och Köpenhamn. Då måste jag säga att en fast förbindelse mellan ett lands huvudstad och ett lands tredje stad — det är faktiskt inget lokalt trafikproblem, det är en riksangelägenhet. Det tycker jag att vi ändå kunde vara ense om. Det finns också invändningar som vi nu har hört många gånger och som går ut på att det blir sämre färjeförbindelser, sämre förbindelser på vattnet, om vi bygger en bro. Men det är väl en självklarhet att den dag vi har en bro, finns det inte så stor anledning för skepparna att åka fram och tillbaka. Det trodde Nr 66 jaginte att vi behövde säga. Vad vi önskar är emellertid bättre förbindelser än de förbindelser vi har i dag — säkrare, så att vi även kan ha förbindelser mellan Malmö och Köpenhamn när isen ligger. Det är bättre förbindelser totalt vi vill ha. Sedan kan det naturligtvis vara trevligt för dem som vill åka båt att driva en båtlinje också — det är ingenting som hindrar. Det finns också en del personer som är emot bron som tycks tro att vi som vill ha en bro bara driver detta som någon form av arbetsmarknadsfråga, därför att arbetslösheten f. n. är ganska stor. Då har de inte riktigt förstått vad vi menar. Det är ungefär som när det i debatten om flygplan sades att vi måste bygga flygplan därför att det var ont om arbete i Linköping. Man bygger en bro därför att den tjänar kommunikationerna — precis som man ibland tillverkar nya vapen därför att de kan behövas för försvaret. Det är orimligt att åberopa andra skäl. Däremot, herr talman, är det självfallet bra att sätta i gång sådana här arbeten nu när det finns så mycket ledig arbetskraft. I gamla tider, innan vi hade våra moderna kommunikationer och vägar och järnvägar utvecklade, var faktiskt vatten något positivt som kunde förena människor. Man kunde ta sig fram lättast på vattnet. Herr talman! I dag är det inte så. I dag har vi bättre utvecklade kommunikationer, och i dag finns det möjligheter att bygga broar. Då tycker jag att vi skall ta till vara dessa möjligheter.
Herr talman! Jag måste först, när den här debatten nu börjar dra sig mot sitt slut, säga att jag tycker att det är anmärkningsvärt att kommunikationsministern — enligt vad vi nu kan konstatera — faktiskt inte kunnat eller velat säga någonting i sakfrågan. Jag kan personligen ha en viss förståelse för att han drar sig för att ge sig in i det getingbo som den här debatten kanske i någon mån kan karakteriseras som. Det hindrar inte att kommunikationsministern ändå måste visa sina kort i denna fråga inom en relativt snar framtid. Det kunde då ha varit på sin plats att kommunikationsministern sagt något om vilken inriktning av arbetet han menar vara riktig. Jag ställde exempelvis till kommunikationsministern frågor om mera preciserade tidsplaner och om uppläggning, och det hade inte på något sätt hindrat det fortsatta arbetet, om kommunikationsministern svarat på detta. Det blir inte precis något överbetyg för den insatsen i alla fall, är jag ledsen att behöva säga. Självfallet skall kommunikationsministern få chans att utvärdera och fundera litet grand, och jag hoppas att han efter att ha gjort det rehabiliterar sin mycket neutrala insats här i dag. När det sedan gäller frågan i övrigt har det ju sagts en hel del, och jag skall inte säga mycket till. Jag kan inte kommentera lösa rykten om indragna förbindelser. Det är dock ett faktum att vi mellan Malmö och Köpenhamn har haft mycket modern båttrafik med svävare och flygbåtar. Flygbåtstrafik har vi fortfarande, och i den mån man inte satsat på nya linjer har det, vågar 7 jag påstå, inte berott på att det förts en diskussion om broförbindelser, utan det har berott på helt andra saker. Det är dyrt med båtar, det är dyrt att frakta över folk på det viset, och därmed får man en sviktande efterfrågan. Vad bromotståndarna mycket litet berör är det enkla förhållande som jag pekade på tidigare, nämligen att en bro ger billiga förbindelser, i synnerhet då på litet sikt. Några ord om fortsättningen Redby-Puttgarden. Herr Clarkson! Jag vill inte uppmana kommunikationsministern att utan danskarnas medverkan resonera med västtyskarna om den linjen. Det är ju en linje mellan två andra länder än Sverige och Danmark, och det är självfallet de som i första hand berörs som skall tala om den. Men jag kan inte se att det skulle vara orimligt att man, om man nu har den uppfattning som både Rolf Clarkson och jag har, att frågan om Öresundsförbindelserna och Stora Bält och Redby-Puttgarden hänger samman, också tar en gemensam diskussion om detta projekt. Och låt mig säga att skulle man få för sig att i någon samordnad form satsa på dessa tre förbindelser, så skulle det röra sig om ett investeringsprojekt i denna del av Sverige och i denna del av Europa i storleksordningen 20 miljarder. Det är alltså ett inte ointressant projekt. Sist och slutligen: Jag är förvisso malmöbo. Numera är jag dessutom Malmöpolitiker, och det har jag ingen anledning att skämmas över, tvärtom. Men jag är vald att här i riksdagen företräda landets intressen. Och det för mig viktiga i denna fråga är att vi i Sverige behöver lönsamma investeringar. Här har vi en investering som kan bedömas som lönsam och som är ett av de största investeringsprojekt som f.n. över huvud taget är föremål för diskussion. Låt oss då inte, varken i denna kammare eller annorstädes, fastna i meningslöst pokulerande och olika politiska tyckanden hit och dit, som kan leda till att denna lönsamma investering inte kommer till stånd. Låt oss sluta att prata och börja handla!
Herr talman! Jag vill instämma i det som Claes Elmstedt sade, nämligen att det redan nu föreligger tillräckligt starka skäl mot en bro. När jag lyssnar på broanhängarna här får jag intrycket att en bro är en bländande affär, som vi skall satsa på. Men om vi tänker efter finner vi att inte kan denna affär vara särskilt bländande, eftersom man måste ha statliga garantier som inte har något annat syfte än att täcka förlusterna om man går på en nit. Ur den synpunkten är naturligtvis affären bländande. Tänk att kunna räkna med en kalkylerad vinst, utan att behöva räkna med en kalkylerad förlust! Här finns en resurs som skall satsas på bron. Rolf Clarkson nämnde att summan nu är uppe i ca 6 miljarder kronor. Det är helt klart att resursen skall tas från den gemensamma kakan. Är då brobygget det bästa investeringsobjektet för en sådan gigantisk summa? Jag tycker att en satsning på en differentierad företagsstruktur skulle vara en mycket bättre väg att skaffa sysselsättning på.

Herr talman! Jag skulle vilja klara ut detta med Claes Elmstedt och konstigheterna. Jag upprepar vad jag sade tidigare: Strax före jul hade vi uppe till behandling ett näst intill enhälligt betänkande från trafikutskottet, där det sades att vi borde vänta med ett ställningstagande till dess att vi har fått fram uppdaterade uppgifter. Det förelåg endast ett särskilt yttrande från två av centerns representanter i utskottet, vilka särskilt betonade vad utskottet tidigare hade sagt, nämligen att man skall avvakta utredningarna innan regeringen tar ställning. Vid behandlingen i kammaren satt Ulla Tillander och Claes Elmstedt där och sade ingenting, utan instämde i detta. Då är det väl inte så egendomligt att jag några veckor senare tycker det är märkligt att Ulla Tillander och Claes Elmstedt säger att kommunikationsministern nu, innan utredningarna är klara, borde ta definitiv ställning och säga nej. Det är ett konstigt agerande utifrån många utgångspunkter. Här har alltså riksdagen gjort ett uttalande om hur den tycker arbetet skall bedrivas. Så kommer Ulla Tillander och säger att kommunikationsministern borde gå emot riksdagens uttalande. Det vore intressant att få veta vad som skulle hända när Ulla Tillanders partikamrater i konstitutionsutskottet skulle vilja rikta en anmärkning mot kommunikationsministern för att han inte har följt riksdagens beslut. Även utifrån konstitutionella utgångspunkter är Ulla Tillanders fråga mycket märklig. Joakim Ollén ställer här två frågor som inte har blivit besvarade, och vi vet att vi aldrig kommer att få något svar på den. Jag tycker ändå att de frågorna är riktiga. Joakim Ollén frågade nämligen: Vad är det för färjor som har lagts ner på grund av att vi för en diskussion om fasta förbindelser? Och vad är det för färjor som inte har kommit till stånd av det skälet att vi för diskussioner om fasta förbindelser? Dessa frågor har ställts många gånger, men vi har aldrig fått något svar på dem, och det får vi sannolikt inte heller i dag. Jag skulle till slut, herr talman, bara vilja peka på en sak som jag tror har varit skadlig för Öresundstrafiken. Den dåvarande kommunikationsministern Claes Elmstedt var på sin tid, för drygt ett år sedan, nere i Malmö och talade. Han sade då nej till en bro och samtidigt att trafiken mellan de båda sundstäderna är en sak för kommunerna och den regionala politiken. Det är, herr talman, ett ganska märkligt uttalande av en kommunikationsminister att hävda att trafiken över ett sund mellan två olika länder inte skulle vara också en statlig angelägenhet.

Herr talman! Oavsett om Lennart Johansson blir klar med sin utredning och utvärdering av Öresundsproblematiken redan i vår och beslut kan fattas i kammaren på det materialet, kommer det att ta ungefär ett decennium innan en fast förbindelse kan nyttiggöras. Då är, som jag har sagt tidigare i dag, det akuta problemet inte bara persontrafiken mellan Malmö och Köpenhamn, utan framför allt Sveriges exporttransporter med godsvagnar till Danmark och kontinenten. Och skall satsningen på Sveriges framtid, med devalve ringen och alla andra åtgärder, ge resultat, kommer inom kort eller om några år detta problem att blir mycket stort. Det är därför viktigt att kommunikationsministern förmår SJ att snart komma fram med den utredning som vi ständigt hör tisslas om — det läcker ut uppgifter litet då och då. Det materialet är viktigt för att vi snabbt skall få ett beslut. Så tycker jag också att det inte finns någon anledning att hålla en större debatt här i dag med ganska nattståndna argument. Det är de nya argumenten för och emot som måste fram, det är dem vi måste debattera. Det måste finnas ett fullödigt material, så att beslutet blir riktigt. Annars är risken, herr kommunikationsminister, att vi fattar ett likadant beslut om förbindelserna mellan Sverige och Danmark som har fattats, enligt den tidigare debatten i dag, om SJ:s storlek och utformning och skaffar oss ännu en förlustbringande affär på halsen. Med detta slår jag mig också till ro och väntar på vad denna utredning och utvärdering skall komma med. Och även om det i och för sig är brådskande, skulle jag vilja sätta upp samma skylt som en privatman har gjort utmed danska vägarna, nämligen ett rött hjärta med texten ”Take your time”.
Herr talman! Jag skall ta upp några saker. Det talas väldigt mycket om vad kommunalmän i olika kommuner tycker i den här frågan. Det är självklart att varje kommunalman strider för det som hon eller han anser vara den egna kommunens allra bästa. Det är egentligen deras uppgift. Men ibland gör de misstag också i de fallen. Jag skall inte beskylla någon kommunalman i någon skånsk kommun för att göra det i detta fall, även om jag inte tycker som de. Men jag vill återigen erinra om att det faktiskt är väl så väsentligt vad Sveriges regering och Sveriges riksdag tycker om en sådan här bro. Sedan har det som vanligt börjat yra olika uppgifter i luften om vad bron skulle kosta. Låt oss då säga att den möjligen enligt dagens kalkyler skulle gå på 6 miljarder kronor. Men det är ju inte staten som behöver betala dessa 6 miljarder. Staten kan möjligen behöva betala en del räntekostnader, men så småningom skall staten, om det blir som man tänkt med konsortiet, få bron. Dessutom, herr talman: Vad är 6 miljarder i kostnader för en bro mellan två länder, med tanke på att riksdagens nya hus kostar nästan 1 miljard och används av ett fåtal människor jämfört med dem som skulle ha nytta av bron?
Herr talman! Det bästa beslutet för sakfrågan, för goda färjeförbindelser, för de anställda inom färjetrafiken och för hela Malmöregionen hade naturligtvis varit ett bestämt nej till en bro. Jag skulle önska att också den här kommunikationsministern hade gett ett klart besked — ett nej till bron på samma sätt som Claes Elmstedt gjorde. Man kan naturligtvis förstå vissa politiker som tycker att det är mer spännande att satsa på en bro än på vardagliga färjeförbindelser. Men politikers uppgift är nu en gång att syssla med och försöka lösa triviala problem. Det är visserligen bra med visioner för framtiden, och en bro skulle naturligtvis vara något i världsformat, ett monument över sin tid, att visa upp, men jag tror att det är klokt att i tid lämna visionerna, när de inte är realistiska. Karin Ahrland sade att det enbart är fråga om kommunikationer. Och i så fall blir det dyra kommunikationer. Jag håller med om att det bara är fråga om att lösa det enkla problemet hur folk skall ta sig över några sjömil vatten. Det problemet skulle en kraftfull satsning på båttrafiken lösa på ett bra sätt.
Herr talman! Jag sade inte att det blir dyra kommunikationer.